Fru talman! Jag tänker ställa samma fråga till Bertil Persson som jag tidigare ställde till Harald Nordlund. Ni har ett särskilt yttrande till betänkandet där ni framför följande: "Den svenska regeringens miljö och energipolitik leder dock till kraftigt ökade utsläpp av växthusgaser i norra Europa." Om vi ser på statistiken har EU minskat sina utsläpp av koldioxid med 4 % sedan 1990. I Sverige har vi, om de senaste siffrorna stämmer, lyckats stabilisera våra utsläpp på 1990 års nivå. Jag vet inte hur Bertil Persson resonerar när han säger att utsläppen har ökat med tanke på denna utveckling. Den enda slutsats jag kan dra är att Bertil Persson vill att vi minskar utsläppen ännu mer. Anser Bertil Persson och moderaterna att EU borde gå längre än sitt åtagande i Kyotoprotokollet och minska utsläppen med 8 % till år 2010 och att Sverige borde gå längre än det som en bred majoritet i Klimatkommittén stod bakom, nämligen att minska våra utsläpp med 2 % till 2010? Det är mycket glädjande om moderaterna vill gå längre än så.
Fru talman! Vi menar självfallet att växthusgaserna måste bringas ned. Det har vi talat om hela tiden. Ett sätt att bringa ned dem är att producera energi med kärnkraft. Det har vi kraftfullt framhållit. Jag ser kolkraftverken på den danska sidan av sundet, och jag kan inte uppskatta att man där med hjälp av kolkraft ska producera den energi som vi behöver för svenska behov.
Fru talman! Med det svaret är det bara att konstatera att det är som vi befarar, nämligen att det moderaterna egentligen vill är att undvika en omställning av energisystemet - både av kärnkraften och av koldioxidutsläppen. Moderaterna vill ha kvar kärnkraften, men de vill inte använda den för att minska utsläppen ytterligare såsom skulle vara möjligt. De nöjer sig med att ligga på samma utsläppsnivå som övriga partier.
Fru talman! Var finns moralen med att sätta i gång och producera energi av brunkol i Tyskland, att producera kärnkraft i Tyskland med svenska statliga insatser?
Fru talman! Först är det fråga om de 4 procenten. Det är ett förhandlingsutrymme tack vare det Sverige har åstadkommit hitintills. Den förra miljöministern Larsson har sagt att vi inte ska utnyttja utrymmet. Nu finns det uttalanden från både miljöministern och statsministern om att man tänker följa Klimatkommitténs förslag om att minska utsläppen med 2 %. Det innebär att om Sverige klarar detta och bibehåller sin kvot om 4 % blir det en ännu större minskning av utsläppen i Europa. Jag anser att Sverige inte ska sälja av de 6 procenten till något annat land så att det hela går på ett ut. Vi ska verkligen bidra ännu mer. Det visar, på tal om svensk moral, på mycket god moral. Sedan var det frågan om Vattenfalls köp. Det är intressant att frågan kommer från moderaterna, som vill ha en fri och öppen marknad. Nu har vi valt ett energisystem med en öppen marknad. Det betyder att sådana aktörer - statliga eller privata - agerar helt fritt. Det är vad Vattenfall gör. En positiv sak med Vattenfalls uppköp i Tyskland är att Vattenfall är kompetent på att fixa en bättre miljö i anläggningarna. Det finns mycket god kunskap. Vi kan utgå från att de blir mer miljöanpassade än om ett annat företag i Europa skulle köpa dem. Sedan kan det finnas andra fördelar. Sedan går det alltid att diskutera moralen i dessa sammanhang och ha olika åsikter om den. Det är intressant att se att denna frågeställning kommer från moderaterna som förespråkar en totalt fri marknad.
Fru talman! Frågan om etik och moral är ganska intressant. Om staten äger ett bolag fullt ut, får det bolaget göra precis som det vill? Vi ska komma ihåg att när Vattenfall köpte brunkolsanläggningarna i konkurrens med det helstatliga franska energibolaget, garanterade man att inte i något avseende ställa om produktionen. Detta är ett svenskt helstatligt ägt företag.
Fru talman! Jag har svårt att föreställa mig att en moderatledd regering skulle tala om för ett statligt verk att verket ska ha en särskild moral, jämfört med de privata aktörerna. Jag har svårt att tänka mig att det skulle vara på det sättet. Jag har lättare att tänka mig att mitt parti skulle ställa sådana krav. Nu har man valt att säga att det är staterna som ska ställa krav på respektive företag att leva upp till, på en avreglerad marknad. Det gäller antingen de är statliga eller privata. Det är någon form av vettig logik. Man kan ändå anlägga moraliska aspekter. Jag har exempelvis aldrig gillat att Vin & Sprit har sålt Absolut med stora skyltar utanför vårt lands gränser. Det är ett statligt företag som har fört en våldsam reklamkampanj. Det känns inte bra. Man kan alltid anlägga moraliska aspekter. Jag vill dock hävda att det med en moderatledd regering skulle bli etter värre.
Fru talman! Låt oss hoppas att det är som Berndt Ekholm utlovade, att det energiministern hade utlovat blir verklighet.
Fru talman! Det är fascinerande med moderaternas engagemang för miljöfrågor. Först och främst kan man konstatera att det i betänkandet inte finns med någon enda moderat motion som berör de internationella miljöfrågorna. När Bertil Persson sent omsider väljer att gå in i debatten är det till försvar för kärnkraften, utan någon som helst analys av kärnkraftens risker. Han säger inte ett ord om uranbrytning ur ett globalt perspektiv, som på många sätt är ett miljöhot. Han säger inte ett ord om risken under drift. Vi behöver inte gå så långt bort för att se konsekvenserna av att ett kärnkraftverk inte klarade driften. Han säger inte ett ord om slutförvaret av avfallet, som fortfarande inte är löst. I stället försvarar han att man behåller kärnkraften. Dessutom har moderaterna i stor utsträckning varit för den fria nordiska elmarknaden och skulle säkert inte ha något emot att den utvecklades ännu mer, med kablar till Polen osv. för att göra den ännu större.
Fru talman! Vad jag ifrågasätter är att man, när energibehovet är stort, ersätter ren kärnkraft med smutsig kolkraft som innebär koldioxidutsläpp. Vi ska också komma ihåg att 400 människor dör om året i kolgruvorna.
Fru talman! Det är intressant att Bertil Persson säger att det är ren kärnkraft. Kolen är inte ren, det är väl ingen som har påstått. Det finns inte många av de fossila bränslena som är rena. Många delar av energisidan skapar miljöproblem. Att kärnkraften skulle vara ren är en ren bluff. Den skapar en mängd problem, inte minst uranbrytningen. Jag har inga siffror. Men jag tror inte att människor i uranbrytningsområdena har klarat sig utan skador och hälsorisker. Dessutom har vi de andra delarna. Vad händer vid en kärnkraftsolycka? Slutförvaret är fortfarande inte löst. Bertil Persson tycker att det är helt okej att fortsätta producera ett avfall som ingen vet var man ska göra av, där ingen har några lösningar för den långsiktiga förvaringsproblematiken. Det är definitivt inte något miljöansvar. Jag är mycket förvånad över det inlägget i perspektivet internationella miljöfrågor. Om moderaterna inte ser att vi har betydligt större miljörisker i vår värld utan bara pratar om ifall kärnkraften ska vara kvar eller inte, tycker jag att Bertil Persson och moderaterna borde läsa på betydligt bättre om internationella miljöfrågor.
Fru talman! Vad jag pratar om är först och främst koldioxidrisken, som är den riktigt stora risken. Det andra jag talar om är ifall ett helstatligt företag från Sverige ska engagera sig i kärnkraft utomlands, när man samtidigt säger att kärnkraften ska bort ur Sverige. Ska ett helstatligt bolag köpa brunkolsproduktion i Tyskland? Jag har mycket svårt att se moralen i det. Det är möjligt att Marianne Samuelsson kan göra det. Jag kan det inte.

Fru talman! Den oberoende Riksbanken är en av de framgångsreformer från 1990-talet som har visat sig ha en enormt viktig betydelse för den svenska ekonomins utveckling. Riksbanken har varit ett lyckosamt medel när det gäller att bekämpa inflationen och uppnå de mål som är förknippade med detta. Reformen är en tanke och idé som en gång kom till som ett led i Lindbeckkommissionens rapport om en renovering och förbättring av den svenska ekonomin och som vid den tiden stämplades som "Pinocheteri" av ledande socialdemokratiska företrädare. Men den är också ett led i anpassningen till en gemensam europeisk valutaunion, dvs. Riksbanken ska vara självständig och stå fri från de omedelbara politiska påtryckningarna. Den obundna riksbank vi har i dag kom till med ett aktivt motstånd från Vänstern och med ett milt talat passivt ogillande från stora delar av socialdemokratin. Vi kan i dag läsa av i verkligheten att Riksbanken har haft en betydelse och att den har levt upp till sina mål. Den har lyckats pressa ned inflationen. När vi i dag ser på de inflationssiffror som präglade 80-talet och 90-talets början ser vi vad det betyder med en fast inflationspolitik och en oberoende och handlingskraftig riksbank. Det har betydelse för företagande och utveckling. Det har betydelse för de enskilda hushållen, och det har betydelse för den köpkraft som blir kvar efter det att skatten är betald. Det är svårt att se att en oberoende riksbank som når upp till sina inflationspolitiska mål inte skulle vara av värde för alla i det svenska samhället. Likväl har vi en debatt i den svenska riksdagen och i de politiska sammanhangen om att på olika sätt inskränka Riksbankens oberoende. Bl.a. har vi de som direkt vill ifrågasätta Riksbanken, dvs. som vill ha en ökad politisk styrning. Egentligen finns det endast ett skäl till varför man vill ha det, nämligen att luckra upp de inflationspolitiska målen - man vill som ett ekonomisk-politiskt medel då och då släppa fram mer inflation. Det har ingen annan konsekvens än att det urholkar svensk konkurrenskraft och hushållens välfärd och standard. Vi har sett årtionde efter årtionde och i land efter land att inflation och politisk styrning av penningvärdet alltid har haft samma effekt. Det har alltid lett till växande klyftor i samhället, dvs. klyftorna mellan dem som äger den fasta egendomen, de fasta värdena, och dem som är beroende av löneinkomster. Trots erfarenheterna av hög inflation och de svenska erfarenheterna finns det fortfarande de som hävdar att Riksbankens oberoende är något ont och att det i stället ska vara mer direkt politisk styrning. Det skulle bara leda till ett minskat förtroende för den inflationspolitik som är bra för Sverige. Fru talman! Det är viktigt att Riksbanken är oberoende och stark. Den ska ha trovärdighet och handlingsfrihet i sin inflationspolitik. Det är därför som en av de frågor vi har att behandla i dag har betydande vikt. Den handlar om att vänstermajoriteten vill etablera en ny politik för utdelning av Riksbankens vinst och avkastning. Sedan tidigare har en sak gällt, nämligen att 80 % av Riksbankens vinst ska gå till staten. Resten ska bidra till att konsolidera det egna kapitalet. Varför det är viktigt att konsolidera och stärka det egna kapitalet är för att Riksbanken i framtiden ska kunna stå stark, både när det gäller att hantera penningvärdet men också i den utveckling där Sverige som ett led i deltagandet i EMU också går in i den tredje fasen av ERM för att i nästa steg kunna ha euro som valuta. Det borde vara självklart för var och en som vill slå vakt om Riksbankens oberoende och självständighet att se till att utdelningspolitiken är förutsebar och för att det finns respekt för att fullmäktige har ansvar för Riksbankens politik och kan lägga fram förslag för riksdagen. Det har sedan tidigare år diskuterats i fullmäktige, och man har i enighet kommit överens om, att som en engångsåtgärd göra en extra utdelning av det egna kapitalet. Det finns ingen som kan säga att det finns en självklar sanning att 20 miljarder mer eller mindre är det som avgör om Riksbanken utövar sitt oberoende eller har handlingsfrihet. Nu har vänstermajoriteten gått vidare från detta. Fullmäktige har analyserat och diskuterat vad som är rimligt och möjligt att göra och har lämnat förslag till riksdagen, och nu ska riksdagen i grunden bifalla en motion - egentligen utan någon beredning, framför allt inte av Riksbanken och fullmäktige - om utdelning av ytterligare 20 miljarder. I praktiken vill vänstermajoriteten bifalla en motion om att göra en ytterligare utdelning om 20 miljarder i år, men det ska ske så att de 40 miljarderna faller ut med 20 miljarder i år och 20 miljarder nästa år. Vi ser här något som är ytterligt allvarligt för Riksbankens framtida trovärdighet och handlingskraft. Vi ser en allians mellan dem som egentligen aldrig har gillat Riksbankens oberoende och som har den uttalade viljan att minska detta oberoende och dem som samtidigt ser Riksbankens egna kapital som ett sätt att täppa till det växande statliga budgetunderskottet. I och med att vänstermajoriteten föreslår att i praktiken förändra utdelningspolitiken och använda Riksbankens egna kapital för att justera den statliga budgetpolitiken lägger man en ny principlöshet till grund för hur Riksbankens egna kapital ska utvecklas i framtiden. Det är självklart att detta kommer att rubba och urholka förtroendet för Riksbanken. När ni i dag plötsligt har kommit fram till att ta ytterligare 20 miljarder från Riksbanken, inser var och en att med det vänstertryck som finns i regeringskoalitionen och med den aktiva vilja som finns att minska oberoendet kommer det att komma fler krav år efter år på ytterligare utdelningar. Ni har redan övergett den principen i och med att ni i praktiken bifaller Bengt Ola Ryttars motion om en extrautdelning på 40 miljarder. Ni gör detta utan hänsyn till principen om utdelning men med hänvisning till att det är bra att justera statens budgetunderskott. Detta skadar Riksbanken. Därmed tar vänstermajoriteten på sig ett mycket stort ansvar. Jag tycker att vi ska ha det mycket klart för oss i dag. Nu ser vi ett växande inflationstryck. Det finns risk för en snabbare urholkning av penningvärdet. Vi befinner oss i ett läge där det är utomordentligt viktigt att Riksbanken kan stå stark. Men i det läget har socialdemokratin vikt sig för sina vänsterallierade i regeringskoalitionen. I det läget har ni vikt er för dem som i princip alltid varit emot Riksbankens oberoende. Det är ett tungt ansvar som ni tar på er. Jag skulle vilja höra Jan Bergqvist kommentera varför man låter motståndarna till Riksbankens oberoende diktera de olika besluten om utdelning till staten. Fru talman! I det här betänkandet behandlas även andra frågor. Vi på den borgerliga sidan lyfter fram ytterligare en viktig del som måste ligga till grund för den ekonomiska politiken och diskussion kring den. Det är försvagningen av den svenska kronan. Vi har i dag en utveckling där kronans kurs under ett antal år har nått lägre och lägre nivåer. Det som jag tycker är allra mest oroande är att så många på regeringssidan hävdar att detta är en tillgång för Sverige. Det skulle innebära att det stärker exporten. Sanningen är ju att en sjunkande kronkurs leder till en fortsatt eftersläpning av svensk ekonomi. Det leder till att vi bortser från de strukturförändringar som behövs, och det leder till att företag och hushåll får ett allt lägre och lägre värde på sina sparade kapital. Det leder till att svenska löner blir mindre värda än andras löner runtom i världen. Det leder till att vi blir lite fattigare. Därför borde en grund för en ny ekonomisk politik vara att stärka den svenska kronan. Ett led i detta är självfallet att föra en politik som ger bättre framtidsutsikter. Ett annan led i detta vore att nu också renodla och föra fram frågan om ett svenskt deltagande i eurosamarbetet. Till dem som hävdar att en svagare krona är till fördel för Sverige och underlättar exporten vill jag gärna säga: Se lite grann på vad som har hänt med verkstadsindustrin! Där råder i dag en negativ orderingång, trots att kronan i dag har en utomordentligt låg kurs. En lägre kronkurs hjälper inte Sverige, utan det leder till att vi får en urholkad välfärd. Fru talman! I det här betänkandet har vi behandlat en lång rad olika frågor som gäller Riksbanken. Vi har också behandlat frågan om hur majoriteten i Riksbankens fullmäktige har behandlat tillsättningen av nya ledamöter i direktionen. Där konstaterar de borgerliga partierna det uppenbara och självklara som tyvärr måste sägas, nämligen att riksbankslagen måste följas. Fullmäktige måste leva upp till sitt ansvar och se till att Riksbankens direktion består av det antal ledamöter som direktionen ska bestå av och att de inte har andra uppdrag än vad de ska ha. Vi har skrivit detta uppenbara eftersom det har varit nödvändigt på grund av uppkomna händelser och skeenden. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3.

Fru talman! Jag ska börja med att yrka bifall till reservation nr 5. Jag hoppas att den här debatten ska handla mer om grundläggande demokratiska värderingar och mindre om tekniska problem med olika inflationsmått och kapitaltäckningskrav. Ur den synpunkten var ju Gunnar Hökmarks inlägg att välkomna. Det var ett ganska tydligt ideologiskt inlägg. En utgångspunkt för den här diskussionen kunde vara vice riksbankschefen Villy Bergströms mycket tänkvärda inlägg i senaste numret av Penning och valutapolitik. Han skriver att det är en välgörande öppenhjärtig problematisering av Riksbankens nya ställning. Hos mig väcks frågan: Hur kunde det komma sig att det största partiet i svensk arbetarrörelse övergav sin historiska aversion mot denna typ av maktöverlämnande från politiskt direkt förtroendevalda till en elit av formellt opolitiska tjänstemän? Det har gått en tid nu, så kanske kan vi få svaret nu. Jag skulle vilja fråga Jan Bergqvist så här: Var det EU-medlemskapet som gjorde att socialdemokratin ansåg sig tvingad att göra den här ändringen eller gjordes reformen frivilligt för att den var bra? Villy Bergström nämner de ideologiska motiven. Han citerar bl.a. statsvetaren Jörgen Hermansson som sagt att förändringen bl.a. syftade till att skydda medborgarna mot sin egen svaga karaktär. Andra har använt liknande bilder, t.ex. att politiker måste bindas vid samhällsskutans mast för att inte falla undan för de populistiska sirenernas sköna sång som lockar till beroendeframkallande injektioner av offentliga pengar. Gunnar Hökmark spinner vidare på det här temat i sitt inlägg. Han talar om alla dessa politiker som har släppt fram inflationen. Han kunde ha använt begreppet karaktärslöshet i sitt inlägg. Det var inte bara vänstermajoriteter som släppte fram inflationen, Gunnar Hökmark, utan även borgerliga regeringar, och det var fel. Man var för slapp. Det är riktigt. Jag skulle vilja ställa en fråga till Gunnar Hökmark. Är det för att vi är för karaktärssvaga som vi måste ha den här nya lösningen? Är det för att sådana som Gunnar Hökmark och jag inte klarar av att ta det här ansvaret? Gunnar Hökmark säger att vi inte klarar av att hålla nere inflationen, och därför måste vi överlämna det här beslutsfattandet till direktörerna i Riksbanken. Det är alltså innebörden i det Gunnar Mats Odell har enligt uppgifter i medierna också utvecklat de här liknelserna vidare, även i samband med beslutet om den ökade inleveransen av 20 miljarder kronor från Riksbanken. Om jag har förstått Odell rätt, har han liknat oss som vill ta ut dessa ytterligare 20 miljarder vid karaktärslösa nallare ur det kylskåp som Mats Odell heroiskt kämpar för att hålla stängt. Om vi nu ska använda liknelsen med kylskåp, skulle jag vilja beskriva det på ett lite annat sätt. I grunden handlar det nog om att vi har tänkt oss olika sorters middagsgäster. Odell vill att kylskåpet ska tömmas när hans vänner och kamrater i centralbanken i Frankfurt eller de stora valutahajarna börjar attackera den svenska kronan efter det att vi till äventyrs skulle ha anslutit oss till ERM, vilket Gud förbjude. Då kan det behövas mycket mat i det här kylskåpet. Det är sant. Vi vill i stället bjuda svenska folket på den här maten i form av sänkta räntor på statsskulden. Nu gick faktiskt Gunnar Hökmark in lite grann på den här mycket tydliga kopplingen mellan hur mycket pengar Riksbanken behöver och anknytningen till ERM och EMU. Nu har jag förstått att Bengt-Ola Ryttar kommer upp i debatten senare, och därför kan jag vara ganska kort på den här punkten. Jag förutsätter att han utvecklar det vidare. Det finns ett mycket tydligt samband här. Om ni ska föra oss in på det här äventyret, som knytningen av kronan till euron innebär, blir det ju som 1991-1992. Då behövs det väldigt mycket pengar att kasta i gapet på de internationella spekulanterna. Tack och lov att vi inte var med i EMU från starten. Kronan stärktes mot euron i början då vi hade en starkt uppåtgående konjunktur i Sverige, och den försvagades i nedgången precis som det ska vara. Hade vi varit kopplade till euron hade arbetslösheten varit väsentligt högre i dag. Gunnar Hökmark talar om vänstermajoritetens principlöshet. Det handlar inte om det. Det handlar om två olika demokratiuppfattningar, påstår jag. Hökmark och Odell hyllar den gamla högerns princip. Bara en upplyst elit kan fostra ett motsträvigt folk som inte vet sitt eget bästa. Bara välskolade ekonomer och experter kan ta det långsiktiga ansvaret. Enligt Vänsterpartiets mening ska folket ta hela makten. Ingen tar ansvar utan makt. Att valdeltagandet sjunker och politikerföraktet ökar är inte så konstigt om vi politiker själva säger att vi har för svag karaktär för att fatta vissa beslut. Den ekonomiska politiken ska handhas av inför väljarna ansvariga, valbara och avsättbara människor. Riksbankens nya ställning strider mot denna princip. Vi anser därför att ledningen av Riksbanken bör återgå till det demokratiska system som gällde före den 1

Fru talman! Visst handlar det om demokratin. Svaret på Johan Lönnroths fråga är att vi klarar av att hålla inflationen stången. Det borde vara mycket lätt för honom att se sig runt omkring och konstatera att alltsedan vi här i denna riksdag beslutade att Riksbanken utifrån sina mål skulle vara oberoende har vi faktiskt haft en framgång med att bekämpa inflationspolitiken som är utan motstycke. Saken är den att den politik som Johan Lönnroth argumenterar för har lett till högre inflation när helst den har prövats. Den politik som ligger till grund för att riksdagen har definierat ett uppdrag till Riksbanken har gett ett stabilt penningvärde. Jag tror att det är få debatter där det är så tydligt att Lönnroth misslyckas redan innan han går in i debatten som när det gäller inflationsfrågan. Det är bara att se på skeendet och utvecklingen i Sverige under 90-talet och under detta decennium. Det är så uppenbart vem som har rätt och vem som har fel. Det är den nya demokratiskt beslutade ordningen som visar sig vara framgångsrik. Det är den som Johan Lönnroth vill störta över ända. Jag skulle vilja ställa en fråga till Lönnroth. På vilket sätt skulle det vara demokratiskt att Lönnroth och en majoritet i denna riksdag - kanske den majoritet som nu har formerat sig här - bestämmer sig för att minska värdet på människors pengar - att genom ett politiskt beslut bara bestämma att nu ska pengarna vara lite grann mindre värda? Det är inte alls demokratiskt. Det bygger dessutom på en annan illusion, och det är att kronans värde inte bestäms genom politiska beslut utan genom det förtroende som den kan ha i samhället och i omvärlden. Jag kan nog säga att med politiker som säger att det är en demokratisk rättighet att kunna justera värdet på människors pengar kommer kronan inte att ha det förtroende som i dag har lett till att vi har lägre inflation.
Fru talman! Svaret på Gunnar Hökmarks fråga är: Ja, vi politiker har rätt och ska ta ansvaret för de politiska beslut vi fattar, även om de innebär ökad inflation eller ökad arbetslöshet. Det kan komma negativa följder av dåliga politiska beslut. Vi klarade av att hålla tillbaka inflationen även före Riksbankens nya ställning. Den saneringspolitik som även Vänsterpartiet var starkt bidragande till bidrog till att vi fick ned den svenska inflationstakten till mycket låga nivåer. Men det är inte någon självklarhet. Det är alldeles riktigt att det måste tas ett politiskt ansvar. Det är inte någon enkel sak att både hålla uppe sysselsättningen och nere inflationen. Min fråga till Gunnar Hökmark upprepar jag: Är det för att sådana som han och jag är för karaktärssvaga? Vi klarar alltså inte ansvaret? Därför måste vi i stället skapa förtroende hos de stora jägarna på den internationella kapitalmarknaden. Det är deras förtroende vi måste luta oss mot. Vi är för karaktärssvaga. Eller är det bara jag? Det är inte Gunnar Hökmark. Han är stark i anden, han skulle ha klarat det om han hade suttit med majoriteten här i Riksdagshuset. Men svaga karaktärer till vänster klarar inte det. Är det innebörden av vad Gunnar Hökmark säger?
Fru talman! Först, bara för att det ska vara sagt: Vänsterns roll i att spara i statens utgifter tror jag nog kan jämföras med någonting som närmar sig noll. Ni har alltid röstat för ökade utgifter och i grunden aldrig för minskade utgifter inom mycket specifika områden. När det gäller den grundläggande frågan, Johan Lönnroth: Det är ju så att det finns en majoritet i den här riksdagen som har bestämt sig för en ordning där penningvärdet ska ligga still och där penningpolitiken ska skötas av Riksbanken under dess mål. Vi debatterar det här i dag i riksdagen. Vi har en riksbanksfullmäktige som på riksdagens vägnar hanterar Riksbankens ledning och verksamhet och tillsätter direktionen. Att hävda att detta är bortom det demokratiska systemet är befängt. Vad Lönnroth däremot vill är en helt annan sak. Det handlar inte om karaktärslöshet. Johan Lönnroth har säkert en mycket stark karaktär. Det är bara det att han använder den till att vilja bestämma hur stark kronan ska vara, vilket värde den ska ha. Det tilltror jag inte Johan Lönnroth. Jag tror inte att Johan Lönnroth ens med en majoritet i riksdagen kan fatta beslut om det ena eller det andra värdet på den svenska kronan. Det avgörs av marknaden, liksom Johan Lönnroth inte kan bestämma värdet på bilar, kläder eller livsmedel. Men vi kan ha en riksbank som har ett tydligt mål, som är oberoende och som kan leva upp till detta. Jag skulle vilja ställa en fråga till Johan Lönnroth eftersom han vill bestämma över inflationen. Säg vilken inflation vi ska ha. Just nu har vi sett siffror som visar att inflationen är på väg uppåt. Ska den ligga på 2,8 % eller 3 % eller 4 %? Om nu Johan Lönnroth har en fast och bestämd uppfattning, tala då om vilken inflation som är lämplig. Det är ju den debatten som Lönnroth vill ha. Jag för min del anser att vi ska ha det inflationsmål som riksdagen har och som har gett oss en låg inflation.
Fru talman! Jag ska försöka ägna mycket kort tid åt det gamla bråket om vem som gjorde vad. Men det var faktiskt så, Gunnar Hökmark, att på hösten 1994 deltog Vänsterpartiet i beslut som omfattade storleksordningen 80 miljarder kronor i budgetsanering. Det var ungefär hälften skattehöjningar och hälften utgiftsnedskärningar. Det var i ett läge då Gunnar Hökmarks regering under Carl Bildt hade fixat underskott i storleksordningen 150 miljarder kronor. Det är tydligen svårt att få svar på frågan om starka och svaga karaktärer. Jag känner mig naturligtvis smickrad om Gunnar Hökmark tilltror mig en stark karaktär. Jag är inte så alldeles säker på att jag klarar det alltid. Däremot håller jag mycket starkt på principen att det är de som har valt mig till Sveriges riksdag som ska kunna utkräva ansvar för de beslut jag fattar, även om de är felaktiga. Det går inte. Gunnar Hökmark kommer aldrig att få mig att säga att det är önskvärt med den ena eller andra inflationsnivån. Jag kommer alltid att svara att det är bra med låg inflation. Men det är ännu viktigare med hög sysselsättning. Ibland uppstår målkonflikter, och då prioriterar jag minskad arbetslöshet. Det är precis som president Ford sade 1975 inför ett antal jublande börsmäklare: Arbetslösheten omfattar trots allt bara 5 % av befolkningen, men inflationen omfattar alla. Då jublade alla börsmäklarna. Det handlar om olika intressen, Gunnar Hökmark. Det handlar om på vilken sida man står i kampen om de ekonomiska resurserna och den ekonomiska makten.

Fru talman! Finansutskottet gör i det här betänkandet sin årliga utvärdering av Riksbankens penningpolitik för åren 1998-2000. En hel del andra frågor tas också upp. Jag kan konstatera att fullmäktiges förslag får stöd i alla delar vad gäller ansvarsfrihet för förvaltningen, disposition av Riksbankens resultat för år 2000 och fastställande av resultat och balansräkningen. En majoritet i finansutskottet av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister vill gå längre och utan närmare utredning försvaga Riksbankens balansräkning och därmed självständighet. Det gäller dock inte i riksbanksfullmäktige där ju de här partierna har intagit en annan ståndpunkt. Mot denna kortsiktiga och äventyrliga plundring protesterar och reserverar sig hela den borgerliga oppositionen i utskottet. Johan Lönnroth står här och blickar nostalgiskt tillbaka till den tid när inflationen åt upp löneökningarna i lönekuverten för de svenska löntagarna. På 1980-talet hade vi en genomsnittlig tillväxt på 2 % om året, men vi hade en inflation på i genomsnitt 7,9 %. Det gjorde, i kombination med de devalveringar som genomfördes, att Sverige blev fattigare och fattigare. Trots ett högt skattetryck blev det mindre pengar kvar för vanliga människor. Det blev mindre pengar kvar till vården, skolan, omsorgen och alla de kärnverksamheter som vi värnar om. Johan Lönnroth frågar: Har vi dålig karaktär? Varför litar ni inte på oss? Det här handlar ju om en rollfördelning som vi tycker är helt naturlig. Riksdagen fattar beslut om ett inflationsmål. Det gör vi på många andra områden också. Det är ju inte riksdagen som sedan ska kalibrera olika parametrar för att det här ska hända. Vi har olika myndigheter som sköter det åt oss. De lyder i de flesta fall under regeringen. När det gäller penningpolitiken har vi delegerat till Sveriges riksbank att sköta det på ett självständigt sätt. På samma sätt som vi stiftar lagar här i kammaren och överlåter åt domstolarna att tolka lagarna. Är vi missnöjda med tolkningen kan vi inte gå in och säga: Det här vill vi sköta i riksdagen. - Det är den parallell man kan dra till det som Johan Lönnroth säger. - Vi överlåter det åt domstolarna som vi tror är bättre på det. Är vi missnöjda får vi ändra lagarna. Jag rekommenderar Johan Lönnroth att tänka på den parallellen. Kom gärna med förslag till andra inflationsmål, men tro inte att denna kammare är bättre på att se till att de målen uppnås än vad Sveriges riksbank är. Det finns ingenting som talar för det. Tvärtom har den självständiga Riksbanken tillsammans med EU medlemskapet, avregleringen av tele och elmarknaden och flera andra marknader bidragit till de senaste årens mycket goda utveckling i svensk ekonomi. Inflationen har också försvunnit. Folk märker att det blir mer pengar kvar i plånboken trots att det är ansvarsfulla avtal som knyts. Bokslutet över den självständiga Riksbankens penningpolitik måste därför bli mycket gott. I år ska Riksbanken leverera in 28,2 miljarder kronor. Vi har varit överens om detta både i riksbanksfullmäktige och i finansutskottet. Det har skett efter en noggrann utredning. Det är helt okej. En stark balansräkning är också grunden för Riksbankens självständighet. Nu säger Johan Lönnroth att han vill bjuda hela svenska folket på den mat som finns i det kylskåp som utgörs av valutareserven. Det är en ganska intressant tanke. Det är ungefär som om man i bondesamhället bjöd in alla och sade: Låt oss äta upp utsädet på sommaren. Detta är ju de muskler som Riksbanken ska ha för att kunna bedriva en framgångsrik penningpolitik. Jag ber verkligen Jan Bergqvist, Sven Hulterström och andra ansvariga socialdemokrater att vara försiktiga med de samarbetspartner man har. De är beredda att underminera fundamentet för den svenska välfärdsutvecklingen genom en oansvarig politik. Fru talman! Jag antar att det ytterst är vår statsminister Göran Persson som håller i trådarna när nu finansministern, Gudrun Schyman och det tynande Miljöpartiet vill ta ytterligare 20 miljarder kronor av Riksbankens kapital, utöver de 20 miljarder som vi alla är överens om. Bakgrunden är lätt att förstå. Dels har partierna varit mycket tveksamma till hela reformen, dels anser de att pengarna behövs för att täcka de brister som den egna ekonomiska politiken har medfört. Sanningen är ju att väldigt få hittills har uppmärksammat att statsskulden nu börjar öka. Från det att vi har amorterat ganska mycket på statsskulden övergår vi nu till en ökande statsskuld. Vi hade en hearing i finansutskottet i tisdags om detta. Där sade statssekreteraren i Finansdepartementet att man räknar med ett underskott i statens finanser med i genomsnitt 1 % av BNP per år de kommande 15 åren. Jag ställde frågan till Konjunkturinstitutets generaldirektör Ingemar Hansson: Hur mycket i kronor räknat kommer statsskulden att öka?

Det är vår valutareserv. Den ska nu användas för detta. Det är oerhört allvarligt eftersom det undergräver själva fundamentet för Riksbankens självständighet. Jag förstår att partierna på vänsterkanten känner det genant att det nu börjar avslöjas att staten går back, och att ni måste låna i storleksordningen 15-20 miljarder per år. Om man kan ta 20 miljarder per år från Riksbanken, vilket ni nu planerar, märks ju inte det. Då kommer statsskulden att behållas ungefär på den nivå där den är i dag. Mot den bakgrunden har man lätt att förstå att det är en affärsidé som verkar attraktiv. Men den står i bjärt kontrast till vad landet verkligen skulle behöva. Inte minst från erfarenheterna när det gäller Telia vet vi att det hade varit bättre för Telia att ha en stark privat ägare än att råka ut för den typ av debacle som Fru talman! Varken Johan Lönnroth eller Yvonne Ruwaida ligger vakna om nätterna och är oroliga för att Riksbankens muskler nu sugs ut så att man inte klarar av sin självständiga roll. Det har jag förståelse för. Men jag tycker att det är märkligt att den socialdemokratiska gruppen i riksbanksfullmäktige och i finansutskottet inte har större självbevarelsedrift än att försöka rida spärr mot den här typen av kortsiktiga åtgärder som nu föreslås. Det finns ju en annan dimension av den här problematiken som gör det ännu mer allvarligt. Att det verkar finnas resurser att ta av och pengar att föra in i statsfinanserna för att Johan Lönnroth, Yvonne Ruwaida och Jan Bergqvist ska ha lite mer pengar att röra sig med, beror framför allt på två faktorer. Den ena är att den svenska kronan för närvarande är extremt svag. Den svenska valutareserven som är i utländska tillgångar växer väldigt kraftigt i kronor räknat. Drygt 40 % av Riksbankens ökade egna kapital beror på att kronan är extremt svag. En pikant detalj i sammanhanget är att samma partier i vårpropositionen antar att kronan ska stärkas med 5 %. I ett dokument talar man om att detta är en tillfällig effekt, men man drar ändå in den till staten. Den andra komponenten som gör att det här har blivit en del pengar är att guldreserven - de 185,4 ton guld som ligger i Riksbankens valv - tidigare har varit bokförd till ca 1 miljard kronor. Nu har man gjort en marknadsvärdering av guldet, och den ligger på ungefär 12,7 miljarder i de papper som vi har att ta ställning till i dag. En intressant detalj i det sammanhanget är att vi här har skrivit under ett femårigt avtal att icke sälja av denna guldreserv. Likafullt ska Lönnroth, Ruwaida och Bergqvist ta in pengarna som nu är bokförda till staten. Att det finns en del pengar beror på att med det ordinarie vinstdelningssystemet räknar man bort tillfälliga effekter som en försvagad krona och förändringar i värdering av t.ex. guldreserven. Därför finns de kvar i någon mening i en bokföring, och den tar man nu hand om. Det här är en mycket kortsiktigt politik.

Det försvagar inte bara Riksbankens konsolidering utan också dess trovärdighet inför framtiden. Fru talman! Det vore slutligen en olycka för landet om dessa tre partier fick möjlighet att fortsätta att leda landets öden även efter nästa val. De för en politik som urholkar ett av de viktigaste framstegen som har präglat svensk ekonomisk politik under det senaste decenniet, nämligen en självständig riksbank med makt att bekämpa inflationen. Jag vill yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Det är nästan som att jag kommer att tänka på den gamla tidens väckelsepredikanter när jag hör Mats Odell. Det var de präster som på 1800-talet talade om socialismen och även kraven på allmän och lika rösträtt för kvinnor och män som den lede satan. Vi ska dela ut utsädet, säger Mats Odell. Vi suger ut Riksbankens muskler. Sven Hulterström är nu inte kvar i kammaren. Men jag undrar om han darrar inför det förfärliga hotet om gamarna som ska kasta sig över honom och Urban Bäckström och suga ut deras muskler. Riksgäldschefen Thomas Franzén var den som jag först såg lägga fram detta förslag om 20 miljarder, Mats Odell. Om det är så att Mats Odell har den uppfattningen att Thomas Franzén vill dela ut utsädet och suga ut Riksbankens muskler tycker jag att den logiska konsekvensen skulle vara att Mats Odell krävde Riksgäldschefens avgång. Han har ett mycket stort ansvar för att hålla inte minst den svenska statsskulden i schack. Till sist till frågan om statens finanser. De kan vara ett problem även om hela den offentliga sektorn har en betydligt bättre ekonomi och vi nu för första gången i år får en nettoförmögenhet i den offentliga sektorn. Men ni vill beröva staten en massa pengar genom era skattesänkningar. Är inte det i så fall både karaktärslöst och utdelande av utsädet, Mats Odell?
Fru talman! Jag kan naturligtvis inte begära att Johan Lönnroth har läst våra motioner. Men om han gör det kan han sedan titta på den sammanställning som finansutskottet har gjort. Då kan han se att vi med vårt förslag amorterar 180 miljarder mer på statsskulden än vad regeringen och Johan Lönnroth gör. Sedan till hans första exempel om gamla tiders väckelsepredikanter. Jag vet inte vad som skulle behövas för att väcka Johan Lönnroth ur hans nostalgiska slummer, men detta räcker uppenbarligen inte. Han håller fast vid att det var bättre när politikerna styrde och vi hade en inflation som åt upp lönekuvertens nominella löneökningar så att man i själva verket blev allt fattigare hela tiden. Jag överlåter åt kammaren att ta ställning till logiken i detta. Riksgäldens chef Thomas Franzén har pekat på möjligheten att ta pengar från Riksbanken. Han är inte vem som helst i det här sammanhanget, Johan Lönnroth. Det är han som nu ska låna upp de pengar som er politik leder till, det underskott som staten har. Det är klart att han vill peka på möjligheter att klara av detta. Men det är inte hans uppgift att fatta beslut. Det är riksbanksfullmäktige och dess ordförande Sven Hulterström, tillika gruppledare för socialdemokratiska riksdagsgruppen, som i den skrivelse som han har skickat till finansutskottet har rekommenderat att man ska nöja sig med de första 20 miljarderna. Sedan har någon övertygat samme Hulterström att i egenskap av gruppledare köra över sig själv i sin egenskap av riksbanksfullmäktiges ordförande och gå med på att man tar ytterligare 20 miljarder. Detta är en mycket intressant förändring av uppfattningen på kort tid från samma person. Det är inte någonting som jag ska döma om, utan det är mer en fråga för valberedningen inom socialdemokraterna.
Fru talman! Ni ska amortera 180 miljarder kronor mer på statsskulden. Jag tillåter mig att tvivla. Jag är ute rätt mycket i landet, Mats Odell, och jag lyssnar även på kristdemokratiska politiker i t.ex. vägfrågan. Mats Odells partikamrater hemma i Västra Götaland har oändligt mycket pengar till alla möjliga sorters vägar. De talar om mer pengar till vården. Det är en stor önskelista. Jag tror inte på era 180 miljarder. Jag har läst era motioner, Mats Odell. Det är till mycket stora delar luft som ni delar ut. Mats Odell var tidigare inne på devalveringspolitiken och att jag skulle se tillbaka på 80-talet med nostalgi. Nej, jag gör inte det. Det var ingen bra politik. Den devalveringspolitik som inleddes under de borgerliga regeringarna år 1977 var inte bra. Det måste föras en ekonomisk politik som håller tillbaka inflationen och som ökar sysselsättningen och som har ökad sysselsättning som överordnat mål. Det kräver ett ansvarstagande. Det kräver kanske t.o.m. stark karaktär, Mats Odell. Jag kan avsluta med att ställa samma fråga till Mats Odell som jag förut ställde till Gunnar Hökmark. Är grundorsaken till att Mats Odell vill låsa in pengarna i Riksbanken och över huvud taget låta Riksbanken fatta de grundläggande besluten att Mats Odell, jag och andra riksdagsledamöter har för svag karaktär för att klara av att ta det ansvar som måste tas för en sund ekonomisk politik?
Fru talman! Jag kan naturligtvis inte bedöma Johan Lönnroths karaktär. Jag hoppas att den aldrig sätts på det provet att han skulle få möjlighet att påverka dessa saker. Den är kanske inte så intressant i det här sammanhanget. Jag menar att det finns en likhet med domstolarna. Vi i riksdagen stiftar lagar. Sedan överlåter vi till domstolarna att tolka lagarna. Därefter kan vi ändra på dem. Vi fastställer här ett inflationsmål för Riksbanken att följa. Vi tror att Riksbanken är bäst på att göra det. Det är den politik som jag håller fast vid. All erfarenhet pekar på att det är den som också leder till det bästa resultatet för människorna i vårt land. Johan Lönnroth är mycket ute i landet, säger han. Där får han höra att kristdemokraterna vill satsa mycket på vägar. Det är rätt. Vi har i vårt budgetalternativ 8,5 miljarder mer än regeringen till just infrastruktur. Vi har ett budgetalternativ som har balans på en lägre nivå med ett lägre utgiftstak än regeringens. Vi säljer ut mer av statlig egendom. Vi tror nämligen att det är den tillgång som vi i stället ska använda för att amortera på statsskulden med, Johan Lönnroth. Vi ska inte ta av valutareserven. Nästa gång vi ska göra en översyn av hur mycket Riksbanken bör ha till sitt förfogande i balansräkningen är den dag vi har fattat beslut om att bli medlemmar av den europeiska monetära unionen och att Sverige ska få euron som sin valuta. Då är det dags att se över detta igen, inte förr.

Fru talman! Ärade åhörare i bänkarna och på läktaren! Jag tänkte inte diskutera anslaget till vägar. Jag tänkte diskutera det betänkande från finansutskottet som heter Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2000 och som handlar om finansutskottets värdering av Riksbankens verksamhet under förra året.

När det blir lågkonjunktur då blåser det. Det vet vi. Det kan bli ganska besvärliga situationer.

Därför är det också viktigt att granska och utvärdera Riksbankens penningpolitik. Och tilltron till Riksbanken är viktig som stabiliserande faktor. De människor och de företag som ska fatta beslut om investeringar, handla, köpa hus, utbilda sig och de företag som kanske ska investera i ny teknik behöver veta att det finns stabila aktörer i den här världen. Och ett sätt som riksdagsmajoriteten har valt för att skapa möjligheter för just ett stabilt agerande är att ge Riksbanken en fristående ställning.

Därför är det extremt viktigt att vi politiker respekterar Riksbanken och hur vi behandlar Riksbanken. Varför är det så viktigt? Jo, därför att hushållens och företagens agerande väldigt mycket avgör om konjunkturen ska gå ned eller om den ska gå upp. Just nu är vi väldigt bekymrade över hushållen i USA och deras försämrade framtidstro. Vi är väldigt bekymrade över att hushållen i Sverige handlar mindre. Frågan om hur vi respekterar Riksbankens fristående ställning har ställts på sin spets i den här frågan som finns i detta betänkande om Riksbankens konsolideringsbehov och hur vinsten i Riksbankens verksamhet ska hanteras. Har det inte funnits några principer för detta? Jo, visst har det det. Sedan 1988 har man haft en princip om att av den vinst som uppkommer ska 80 % återföras till staten, och 20 % ska användas för att bygga upp det egna kapitalet och ge Riksbanken handlingsfrihet. Det kan ju behövas i ett läge när det blåser att Riksbanken t.ex. intervenerar. Och då behövs det kapital. Detta har under de senaste åren i snitt gett ca 8 miljarder. Nu har det uppstått en situation som är ovanlig, nämligen ett större överskott än man har förväntat sig beroende på att kronan har sjunkit och beroende på, som vi har hört tidigare i debatten, att man värderar guldet i de djupaste kassavalven på ett annat sätt. Då har riksbanksfullmäktige diskuterat detta helt enligt de principer som vi har jobbat efter förut och kommit fram till att det här finns en möjlighet att tillgodose Riksbankens behov av att ha lite muskler för att kunna gripa in och statens behov, förstås, av inleveranser av pengar. Och man har bestämt sig för att 20 miljarder är bra. Det kan man lägga till - 8 + 20 miljarder. Riksbanksfullmäktige leds av den person som också är ordförande i den socialdemokratiska riksdagsgruppen, och i riksbanksfullmäktige har det varit enighet kring dessa Sedan inträffar den situationen att det har väckts en motion från en enskild ledamot i riksdagen som tycker att man väl kan plocka in mera pengar av olika anledningar. Och det är klart att det alltid finns hål att stoppa i. Och då har det förts en diskussion i detta sammanhang som har lett till att man helt plötsligt har begärt att riksbanksfullmäktige nästa år ska inleverera 20 miljarder till, en begäran som inte har behandlats och diskuterats i riksbanksfullmäktige. Detta ger ju bekymmer, särskilt när det gäller den tunga frågan, nämligen Riksbankens oberoende ställning och frågan om vi kan lita på att den faktiskt är oberoende. Och i det protokoll som finns från finansutskottets utfrågning med riksbankschefen så säger riksbankschefen följande: "Nu har vi byggt upp, på olika sätt, en bra valutareserv. Att då ständigt ha riksdagens ifrågasättande av detta är en besvärlig situation. Man måste på något sätt stänga detta, sätta punkt för diskussionen och fatta ett beslut." Det var det förslag som kom från riksbanksfullmäktige, att man skulle ta detta, sätta punkt för diskussionen och fortsätta enligt de principer som vi har haft sedan 1988. I detta läge blir det alltså en utskottsmajoritet där man ansluter sig till förslaget från en enskild motionär, en enskild ledamot. Och det gör det ännu mer tydligt att man ändå måste fråga: Är man beredd att respektera Riksbankens oberoende ställning när man kan svänga från principer som har använts sedan 1988 på grund av ett förslag från en enskild ledamot som inte är berett i någon av de instanser som har ansvar för Riksbankens verksamhet? Jag tycker att det är mycket trist att utskottsmajoriteten har landat på denna åsikt. Vi har ju tidigare kunnat ha en stabil majoritet i överenskommelser runt Riksbankens ställning och hur detta ska skötas och också respekterat den överenskommelse som tidigare har gjorts. I utskottsbetänkandet säger majoriteten att man anser att den här extra uttaxeringen om 20 miljarder faktiskt fullföljer principen. Utskottet skriver: "Utskottet delar fullmäktiges uppfattning att man vid en prövning av hur stort eget kapital som Riksbanken skall ha måste tillgodose Riksbankens behov av stabilitet och trovärdighet i sin verksamhet." Det är rätt så långt. Det är vi alla överens om, och det var det som vi var överens om när vi beslutade om Riksbankens nuvarande ställning. Men efter att ha skrivit detta kommer man i nästa del av betänkandet fram till att man klipper till med 20 miljarder till. Det är väl bra. Analysen och stabiliteten i detta beslut står i skarp kontrast, nästan i motsatsställning, till de intentioner som finns i överenskommelsen om Riksbankens ställning, riksbanksfullmäktiges uttalande vid många tillfällen i många olika sammanhang.

Fru talman! I betänkandet finns också frågan om utvärdering av penningpolitiken. Det är en hemställanspunkt. Där finns det en reservation som handlar om kronans ställning. Jag måste konstatera att det är väldigt bekymmersamt att kronans värde sjunker. Vi borde faktiskt finna en teknik eller strategi för hur stora penningtransaktioner som innebär ett utflöde av valuta från landet och som sker på beslut av offentliga myndigheter ska samordnas på ett sådant sätt att inte alltihop kommer i början av året. Därmed blir det ju så att säga självmål, att man genom egna aktioner skadar kronans ställning. Därför yrkar jag bifall till reservation 1. Vi har från Centerpartiet avvisat förslaget om lagregleringar av offentliga utfrågningar om Riksbanken och också förslaget om lagreglering av tidpunkten för offentliggörande av riksdagens protokoll. Det innebär att jag fasthåller åsikten i diskussionen om konsolideringsbehovet men enbart yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! Ibland slås man av att det är en väldig tur att vi inte har samma debattregler här i riksdagen som man har i radioprogrammet På minuten, där man måste hålla sig till ämnet, inte får tveka och inte får upprepa sig. Ibland tror jag kanske ändå att vi skulle försöka tillämpa de reglerna lite mer. Det här handlar om utvärdering av penningpolitiken och om Riksbankens förvaltning. Det är bara att konstatera att i alla de ekonomiska reformer som har genomförts under första halvan av 90-talet är inflationsekämpningspolitiken och den självständiga Riksbanken en väldigt viktig del, och det har varit väldigt lyckosamt. Det har gått bra för Sverige. Det går bra för Sverige. Inte minst majoriteten här är väldigt noga med att i tid och tid påpeka att det går mycket bra för Sverige. Man är t.o.m. så ivrig att man påpekar att nu bedriver vi reformer med egna pengar, inte lånade. Det har ju sin anknytning till det som kommer längre fram i betänkandet, nämligen att man snattar pengar i stället. Detta med en självständig riksbank var ett beslut som fattades efter att Socialdemokraterna till en början hade varit rätt motsträviga, och Vänsterpartiet var helt emot. Många har ju förenat ett motstånd mot låginflationspolitik och en oberoende riksbank med att egentligen vilja ha en annan tingens ordning. Nu visar den utvärdering som finansutskottet har gjort att det har varit en mycket lyckosam politik de tre senaste åren. Inflationen har varit låg fast tillväxten har varit hög, och arbetslösheten har kunnat minska. Vi konstaterar att inflationsbenägenheten har sjunkit, och detta är ju mycket bra. Vi konstaterar också att andra orsaker till att prisnivåerna har kunnat hållas nere är avregleringar och starkt konkurrenstryck. Det är inte något som man har åstadkommit av sig själv utan det beror på av riksdagen fattade beslut om förändringar av hur olika system ska fungera. Det kommer alltså inte av sig självt, och det kan ju de fundera på som har motsatt sig dessa avregleringar. De kan fundera på hur det hade sett ut om man hade följt deras politik i stället på energiområdet, teleområdet osv. Vi konstaterar också från finansutskottets sida att det i efterhand har visat sig att Riksbanken har gjort felbedömningar vid några tillfällen. Man har antingen överskattat eller underskattat olika saker. Men vid samma läge i förväg har de flesta andra bedömare gjort detsamma. Vi var väl inte så mycket bättre själva. På det stora hela visar det sig att det här systemet funkar bra och att det är en viktig pusselbit i det ekonomiska reformarbetet. Jag vill framhålla att den enkla sanningen är att inflation tar pengar från de fattiga och ger pengar till de rika. Inflation drabbar villkoren för jobb och företagande och därmed också byggandet av välståndet. Välstånd måste skapas innan det kan fördelas. Därför är det bra med låg inflation. Det är inte heller så som det ibland framställs; att man kan tycka att det är bättre med lite högre inflation om man får andra fördelar. De fördelarna äts ju snabbt upp, och kvar står man med att lönen inte räcker lika långt som den gjorde månaden innan, och ju mindre lön man har desto svårare är det att klara detta. Jag vill också bara passa på att instämma i den oro för kronförsvagningen som bl.a. framfördes här av 8 % på det dryga år som har gått sedan man förra gången gjorde bedömningen att kronan skulle börja stiga. Nu skriver man i vårpropositionen från majoriteten att kalkylerna bygger lite grann på att kronan stärks igen - även om ingen riktigt talar om hur det ska gå till. Så övergår jag till själva oberoendet. Det är ju inte så att Riksbanken är fullständigt oberoende att ägna sig åt vad man vill. Riksbanken har i god demokratisk ordning fått en riktlinje, ett uppdrag, av denna riksdag, nämligen att hålla ett stabilt penningvärde. Den fråga man måste ställa sig är: Är det uppdraget som är felaktigt? Det är där skon egentligen klämmer. Är det uppdraget som är felaktigt, är det det man vill ompröva? Det kan man i så fall göra i god demokratisk ordning, men det finns ingen majoritet för det. T.o.m. Vänstern själva säger ju att det är det här uppdraget Riksbanken ska ha. Då förstår jag inte problemet. Man ger någon i uppdrag att utföra en uppgift. Vänstern vill upphäva detta oberoende, och det måste finnas ett syfte med det, nämligen att man vill få fram ett annat uppdrag. Men då kan man ju lägga fram ett förslag om det i stället, alltså att ändra uppdraget. Vi kom ju alldeles unisont fram till att tillstyrka förslaget om ansvarsfrihet och förslaget till utdelning från Riksbanken som det har kommit från fullmäktige. Men i det här ligger att man samtidigt från majoriteten gör något helt annat. Man föreslår nämligen att det ska komma ytterligare en inleverans. Man talar om principerna i fråga om inleverans. De har beskrivits mångordigt av Mats Odell tidigare, så jag behöver inte gå in på dem. Man säger att principerna ska gälla, men likafullt ska man ta en hacka till. Det här är ett väldigt underligt beteende, tycker jag. Det strider rätt mycket mot något som jag tycker är en väldigt viktig sak med en oberoende riksbank, nämligen öppenhet och tydlighet. Det har ju varit en ordentlig genomgång i all öppenhet av både principerna för utdelning och hur man har kommit fram till att det ska göras en extra utdelning. Den har hela riksbanksfullmäktige ställt sig bakom. En del av de ledamöterna sitter för övrigt här i finansutskottet eller i denna kammare fast inte just nu. Sedan har man någon annanstans, i något slutet rum, gjort en annan bedömning, en bedömning som inte finns redovisad i betänkandet. Där skriver man bara upp att man vill ha 20 miljarder till. Men vad som ligger bakom de bedömningarna, som samma personer inte ville säga något om på Riksbanksfullmäktige, det får inte vi andra veta. Det tycker jag står mycket starkt i strid med de krav man måste ställa på hur riksdagen ska hantera en oberoende riksbank och på hur en oberoende riksbank måste hantera öppenheten och tydligheten. De fullmäktigeledamöter som har sagt en sak öppet och tydligt i sin redovisning till riksdagen säger här något annat, fast med vilka argument får vi inte veta. Man behöver inte vara någon stor konspirationsteoretiker för att misstänka att det just är det faktum att det inte alls är egna pengar utan lånade pengar som man använder till reformerna som gör att man vill plocka lite mer ur kakburken, om vi nu ska använda hushållsmetaforerna. Jag tycker att det är oroande av två skäl. Dels undergräver det Riksbankens förmåga att verkligen hantera de problem och situationer som kan komma framöver, dels väcker det en stor oro om vad denna majoritet i kammaren i andra slutna rum kan tänka sig att öppna för andra kakburkar på andra hyllor framöver. Det finns ju pensionsfonder, som vi vet att det ständigt talas om att man skulle vilja göra någonting åt. Jag tycker att det är mycket oroande, och jag tycker att det är synd att man väljer att inte göra detta i öppenhet och tydlighet. Den omprövning av principerna för utdelning från riksbanken som kan bli möjlig vid ett EMU-inträde ska göras då, och inte förskotteras. Fru talman! Till sist tycker jag, som jag sade tidigare, att några mycket viktiga ledord för en oberoende riksbank är just tydlighet och öppenhet. Folk ska inte bli förvånade över några beslut från Riksbanken, eller som vice riksbankschef Lars Heikensten sade vid ett seminarium: Det ska var tråkigt när vi talar. Det ska inte komma några överraskningar. För att bidra till att säkerställa den öppenheten och tydligheten har vi föreslagit att rätten till utfrågning från riksdagens sida ska lagfästas. Det har aldrig varit några problem, men det är viktigt för tydlighetens skull att detta lagfästs. Offentliggörandet av protokollen ska också lagfästas, inte för att det har varit några problem utan för att säkerställa tydligheten. Detta ska inte vara upp till några framtida bedömningar någon annanstans, utan det ska vara tydligt att protokollen är öppna och att utfrågningar ska kunna hållas. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 3.
Fru talman! Karin Pilsäter säger att vi inte skulle vilja ändra uppdraget för Riksbanken. Men det är faktiskt just vad vi vill! Vi vill alltså att Riksbanken ska underordnas den samlade ekonomiska politik som vi ska besluta om här i riksdagen. Där vill vi ha sysselsättningsmålet som överordnat mål. Vi vill också ha låg inflation, men vi vill alltså att sysselsättningsmålet ska vara överordnat i den ekonomiska politiken. Jag förstod inte riktigt resonemanget om att bedömningarna när det gäller de 20 miljarderna görs i slutna rum, och att det inte skulle vara möjligt för oss i finansutskottet och riksdagen att ta en annan ställning än vad Riksbanken gör. Riksbanken agerar självfallet utifrån sina, ganska begränsade, målsättningar, men vi har att ta hänsyn till hela den svenska ekonomin inräknat frågorna om ERM, EMU, finanspolitiken, sysselsättningen osv. Det är alltså inte alls det minsta konstigt att vi efter en öppen debatt i finansutskottet och här i riksdagen kan komma fram till ett annat ställningstagande. Jag förstår inte det här. I så fall skulle ju hela utvärderingen av riksbankspolitiken vara onödig - om vi aldrig fick ifrågasätta de bedömningar som våra egna partikamrater, och ibland kanske rentav samma personer, gör i Riksbanken.
Fru talman! Det är självklart att finansutskottet självständigt ska bedöma den skrivelse som kommer från Riksbanken med de bedömningar som man har gjort där. För en del kan ju det bli lite svårt, med tanke på att de sitter på dubbla stolar - men i alla fall. Men ni har ju sagt att ni håller med om den bedömning som Riksbanken har gjort, men att ni ändå vill ha 20 miljarder till. Det är där som resonemanget glappar. Man säger ju inte att Riksbanken har gjort en felaktig bedömning av att principerna för utdelning bör gälla, utan man säger: Vi vill ändå ha 20 miljarder till! Det är då som det stora frågetecknet sätts upp på väggen: Vad säger ni nästa år? Och vad säger ni om andra pengar som kan tänkas finnas på andra ställen? Man gör ju ingen öppen och tydlig redovisning av vilka argument och vilka andra bedömningar av Riksbankens konsolideringsbehov man har än vad som har framgått av den skrivelse som riksbanksfullmäktige har skickat till oss. Självfallet ska vi kunna ifrågasätta dem, och självfallet ska vi kunna ändra de förslagen. Det är ju därför vi har utvärderingen, och det är därför vi lägger fram förslaget för riksdagen. Ni skriver inte tydligt hur ni resonerar.
Fru talman! Då får vi kanske ta till oss det till den gången - om vi verkligen ska fatta beslutet om de ytterligare 20 miljarderna - och utveckla argumentationen närmare. För egen del får jag säga att jag tycker att Bengt-Ola Ryttar i sin motion har en del av denna argumentation. Jag tycker faktiskt också att det framgår av betänkandet varför vi anser att man ska kunna leverera in de ytterligare 20 miljarderna vid ett senare tillfälle.
Fru talman! Får jag då påminna Johan Lönnroth, fru talman och alla andra i denna kammare om att Johan Lönnroth och majoriteten tillsammans föreslår att Bengt-Ola Ryttars motion ska avslås. Det blir lite konstigt att hänvisa till Bengt-Ola Ryttars argument för varför man ska ta 20 miljarder kronor av riksbanken när man på sidan innan har skrivit att den motionen har ett så dåligt förslag att den bör avslås. Med den typen av skrivningar från majoriteten är det sannerligen inte lätt att försöka upprätthålla detta med öppenhet, tydlighet och förutsägbarhet när det gäller riksdagens hantering av Riksbanken.

Fru talman! Jag tycker att det är rörande att läsa vad den s.k. bankkommittén skrev om Riksbanken för drygt 100 år sedan - och det tycker tydligen Mats Odell också eftersom han omedelbart begär replik. Bankkommittén sade: I trots av alla de förluster och lidanden som Riksbanken vållat kan den ännu i dag antas vara av sin principal riksdagen omfattad av en kärlek som århundradens gemensamma liv endast gjort starkare. Min egen kärleksförklaring till Riksbanken är nog inte lika passionerad, men den låter så här: Jag är glad och stolt över att Sveriges riksbank står sig så väl i förhållande till centralbanker i andra länder. Vår riksbank präglas av öppenhet och insyn. Den är stark och välkonsoliderad, och den kan tjäna som ett utmärkt exempel på en välskött centralbank. Jag tvekar inte att säga att Sveriges riksbank är en centralbank i världsklass. Denna kärleksförklaring innebär förstås inte att jag faller på knä för Riksbanken i någon okritisk beundran. Tvärtom ska finansutskottet med ett vaket och kritiskt öga granska Riksbanken och slå ned på de fel och brister som vi upptäcker. En av direktionens medlemmar har sagt: Har vi fel så ska vi hudflängas. Så brutala och blodiga metoder vill vi verkligen inte använda oss av i finansutskottet, men vi vill förstås se att fel och brister som upptäcks rättas till och att Riksbanken utvecklas på bästa sätt. Ser vi på resultatet av den samlade ekonomiska politiken, där Riksbankens penningpolitik ingår som en viktig del, kan vi glädja oss åt stora framgångar under de senaste åren. Vi har en ekonomi vid god vigör där alltfler får jobb. Arbetslösheten krymper. Vi har låga räntor, låg inflation och de högsta reallöneökningarna på 50 år. Det finns ett gediget förtroende för att inflationen kommer att hållas på en låg nivå även i fortsättningen. Det är helt i sin ordning att oppositionen försöker framhäva skuggor som kan finnas i den ljusa bilden. Det är bara bra. Men tyvärr är en del av er så ivriga att svartmåla svensk ekonomi att det snabbt blir fel. Till det kommer att några av er har en oerhörd svaghet för konspirationsteorier. Karin Pilsäter framställde sig som enbart en liten konspirationsteoretiker här i talarstolen, men jag tyckte att hon ändå var rätt så framgångsrik med ett betydande antal grova, felaktiga påståenden. Karin Pilsäter kan förstås inte riktigt tävla med Mats Odell ännu. Han är i särklass när det gäller konspirationsteorier. Jag hann inte räkna alla under hans korta anförande, men det rörde sig säkert om ett tiotal olika uppfattningar som Mats Odell tillskrev mig som jag alls inte har och som det inte heller finns något som helst stöd för i finansutskottets betänkande. Jag tycker faktiskt att det är oförskämt; det är att sjaska ned debatten att föra den på det sättet. Mats Odell larmar också och går an om ett kommande underskott i statsbudgeten. Det är en fråga som kan diskuteras på ett annat sätt. Vi får väl se hur det blir med den saken framöver. Men jag kan med tillfredsställelse konstatera att sett till de fyra senaste åren har vi hittills överträffat saldomålen med ett plus på totalt 155 miljarder kronor. Vad vi säkert vet är att den offentliga sektorns sparande utvecklas mycket positivt framöver - där hör vi till de bästa bland EU Om det framöver blir ett underskott i statsbudgeten kommer det att vara utomordentligt blygsamt i förhållande till de gigantiska underskott på uppemot 240 miljarder kronor som kunde noteras på den tiden då Mats Odell fanns i regeringen. Jag är säker på att statsbudgeten på längre sikt blir mycket starkare med en socialdemokratisk politik än med en borgerlig politik. Vi har här fått höra att det är ansvarslöst och skadligt att gå ifrån de riktlinjer för Riksbankens utdelning som har gällt sedan 1988. Jag kan tänka mig att den som lyssnar på dagens debatt måste ha väldigt svårt att föreställa sig att ni förra året var med och ifrågasatte just de riktlinjerna. Då sade utskottet enhälligt att de här riktlinjerna tillkom i ett läge där det rådde helt andra förutsättningar för penning och valutapolitiken, så det är inte självklart att de också ska gälla i framtiden. Det sade ni faktiskt då. När vi nu har debatten här är det som bortblåst. På något sätt blir det som att man får debattera mot en fladdrande gardin; man vet aldrig riktigt vart den tar vägen. Johan Lönnroth däremot står på sig. Han vill att Riksbankens organisation och ställning ska ändras till det vi hade förut men det går inte ihop med Sveriges internationella åtaganden. Av riksdagens beslut om EU-medlemskapet framgår det tydligt att vi är skyldiga gentemot EU att anpassa Riksbanken till kraven på en mer oberoende ställning, inklusive instruktionsförbud och en begränsning av möjligheterna att avsätta riksbankschefen. Den lösning som nu föreligger är resultatet av en kompromiss mellan fem partier som, till skillnad från Vänsterpartiet, anser att Sverige även i detta sammanhang ska stå för sina internationella åtaganden. Sedan ligger det förstås också ett värde i att det finns en bred och långsiktig politisk överenskommelse om Riksbankens ställning. Bara för några månader sedan visade vi socialdemokrater att vi är beredda att stå för den uppgörelsen, liksom vi är beredda att stå för andra uppgörelser som vi träffar. I och för sig hade jag sett fram emot att i dag få chansen att för en gångs skull göra en genomgång av alla de tolkningar och omdömen som förekommit i riksdagsdebatterna om Anita Gradins och min reservation till Riksbanksutredningen men jag märker att jag inte heller i dag har den tiden till mitt förfogande. Låt mig bara säga att anledningen till att vår reservation väckt så stor anklang i vissa kretsar, men också så stor anstöt i andra kretsar, nog till en del kan vara att den är en genuin hyllningssång till den parlamentariska demokratin. Där kommer den t.ex. i direkt motsättning till den reservation som finns i dagens utskottsbetänkande av Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet Vi har, som vi vet, ett långtgående tjänstemannastyre av Riksbanken som en ofrånkomlig följd av våra internationella förpliktelser. Men det betyder inte att vi av bara farten ska ge Riksbankens direktion makt att bestämma över riksdagens arbete. I reservationen föreslår ni bl.a. att vem som helst av de sex tjänstemännen i riksbanksdirektionen när som helst ska kunna påkalla att vi i riksdagen anordnar en offentlig utfrågning med den tjänsteman som begär det. Jag tycker att riksdagens arbete ska bestämmas av riksdagen, att de folkvalda själva ska bestämma över sitt eget arbete. Det är principiellt fel att ge tjänstemän hos en underordnad myndighet rätt att bestämma över de folkvalda och deras arbete. Detta är ett förslag som inte hör hemma i en parlamentarisk demokrati. Jag har tidigare hört Karin Pilsäter säga att hon är emot bugande för riksbanksdirektörer men det här är ju ett förslag som i princip innebär att riksdagens arbete ibland ska falla på knä för Riksbankens direktion. Visserligen talar all sannolikhet för att Riksbankens tjänstemän är så kloka att de aldrig någonsin skulle utnyttja en sådan här tvångsregel men rent principiellt är det helt vedervärdigt att införa en lag som innebär att när någon i Riksbankens direktion rycker i snöret ska riksdagen sprattla, vare sig riksdagen vill eller inte och vare sig tidpunkten är lämplig eller inte. Det här förslaget är praktiskt onödigt och principiellt helt vedervärdigt. Nu hänvisar ni till att det finns en liknande ordning i EU mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken. Den ordningen innebär att rycks det i snöret på ena sidan, ska man ställa upp på den andra sidan. Men att Europaparlamentet och Europeiska centralbanken har en sådan här ordning är ju bara ytterligare ett exempel på den utomordentligt svaga och underordnade roll som Europaparlamentet har inom EU. EU är ingen parlamentarisk demokrati, och Europaparlamentet går inte alls att jämföra med ett nationellt parlament i en parlamentarisk demokrati. Vad som förvånar mig alldeles särskilt är att Folkpartiet av alla partier står bakom det här förslaget - Folkpartiet med, vill jag gärna säga, sitt stolta förflutna när det gäller kampen för den parlamentariska demokratin, långt innan Folkpartiet blev Folkpartiet. Om Karl Staaff kunde läsa den här reservationen skulle han vända sig i sin grav. Det här pinsamma förslaget finns visserligen inte med i Folkpartiets egen motion men i den avgörande reservationen sväljer Karin Pilsäter Moderaternas motion med hull och hår. Karl Staaffs parlamentariska demokratiliberalism byts ut mot Karin Pilsäters oparlamentariska pekpinneliberalism - sorgligt men sant! Så gäller det den reservation där man tycker att det tog för lång tid att utse en ny direktionsmedlem efter Kerstin Hessius. Hennes mandatperiod gick ut den 31 december förra året. Normalt skulle rekryteringsarbetet ha klarats av under hösten men här finns en särskild omständighet eftersom det då i riksdagen låg ett förslag från riksbanksfullmäktige. Om riksdagen följde det förslaget skulle fullmäktige kunna avstå från att tillsätta den plats som blev ledig från den 1 januari 2001. Nu tog inte riksdagen sitt beslut förrän den 16 december. Jag tycker inte att det är rimligt att kritisera fullmäktige för att man inte bedrev ett aktivt rekryteringsarbete förrän man hade tillgång till riksdagsbeslutet. En sak som hittills inte har kommit till allmän kännedom är att de som har kritiserat det här mest, nämligen Moderaterna, har ett stort ansvar för att det blev som det blev. Den moderate vice ordföranden i riksbanksfullmäktige gav ett besked som visade sig inte hålla i verkligheten. Han meddelade att han hade varit i kontakt med såväl Centerpartiet som Folkpartiet och att dessa två partier inte hade något att invända mot det förslag som fullmäktige lämnade till riksdagen. Men vi vet alla att när förslaget kom till riksdagen höll inte det beskedet. Att nyrekryteringen drog över till 2001 beror alltså till en del just på dem som allra hårdast har kritiserat den här tidsutdräkten, nämligen Moderaterna. Aprilsiffran för inflationen har gett kanske inte mycket men väl lite extra stimulans åt dagens diskussion. Man kan väl säga: En fluga gör ingen sommar, och en enstaka månadssiffra avgör inte inflationen på längre sikt. Givetvis måste Riksbanken ha full uppmärksamhet och beredskap vad gäller de prisförändringar som sker. Jag för min del har stort förtroende, fullt förtroende, för att Riksbanken kommer att klara en låginflationspolitik även i fortsättningen. När ni kopplar diskussionen om aprilsiffran till försvagning av kronan glöm då inte att från valutaunionens start årsskiftet 1998/99 har euron sjunkit med över 4 % i förhållande till svenska kronan. Då kostade euron 9:49 kr. I dag kl. 9.15 kostade euron 9:05 kr. Visst har kronan svängt en del mot dollarn, men den har verkligen inte åkt en sådan berg och dalbana som euron har gjort. Ni var många på högerkanten som larmade om att nu kommer kronan att sjunka som en sten i förhållande till euron. I stället blev det euron som sjönk i förhållande till kronan. När det gäller räntan högg ni också i sten. Att Europeiska centralbanken har hamnat på en klart högre räntan än den svenska riksbanken är tvärtemot vad ni sade skulle bli. Så till frågan om Riksbankens utdelning till staten. Man kan fråga sig: Tror ni verkligen att det gagnar Riksbanken att ni nu beskriver det som plundring av Riksbanken, snatteri från Riksbanken, att man äter upp utsädet, äter upp valutareserven? Är en sådan debatt verkligen till gagn för Riksbanken, om det nu är den ni på något sätt vill slå vakt om? Jag kan säga att för min del har varken Thomas Franzéns uppfattning eller Bengt-Ola Ryttars motion spelat någon roll för mitt ställningstagande. Jag har helt andra grunder för det, och jag ska redovisa det. Jag ska läsa upp vad utskottet konstaterade förra året, enhälligt, och där ni själva var med: Utskottet noterar också att Riksbanken i sin analys för egen del bedömer att banken i dag är väl konsoliderad och att någon ytterligare konsolidering för närvarande inte anses nödvändig. Något resonemang om på vilken nivå det egna kapitalet bör ligga på i dagens situation och i en framtida situation med eventuellt andra växelkursarrangemang förs däremot inte. Ej heller kommenteras närmare i vad mån nuvarande principer kan komma att leda till att det egna kapitalet inte vara hålls realt oförändrat utan också kommer att växa i reala termer. Med tanke på att dessa principer tillkommit i ett läge när det råder andra förutsättningar för penning och valutapolitiken anser utskottet mot denna bakgrund att det inte är självklart att de också bör gälla i framtiden. Det är inte riktigt detsamma som vi har hört här i dag, utan tvärtom verkar det som att ni helt har förträngt att ni faktiskt ställde upp på de här skrivningarna. För egen del anser jag om man får en väl avvägd konsolidering i Riksbanken kan man mycket väl ha kvar de här utdelningsprinciperna i framtiden. Med en väl avvägd konsolidering menar jag att Riksbanken måste vara tillräckligt stark för att utan tvekan klara sina uppgifter, de penningpolitiska och valutapolitiska uppgifterna och alla de andra uppgifter som Riksbanken har. I och för sig kan skattebetalarna glädja sig åt en räntevinst när man för över pengar från Riksbankens kassa till statens kassa, kanske en vinst på flera hundra miljoner kronor. Men enligt min bestämda uppfattning ska vi aldrig utnyttja den fördelen om det innebär en risk för att Riksbanken inte kan fullgöra sina uppgifter. De uppgifterna är så viktiga att de inte får äventyras. Ser man däremot att det rör sig om en ren överkonsolidering kan man tänka sig en överföring, men givetvis med iakttagande av stor försiktighet. Hur mycket minskar Riksbankens eget kapital till följd av den utdelning som nu sker i första omgången, alltså 28 miljarder? Ja, lyssnar man på undergångsstämningen i debatten kan man tro att det handlar om att det minskar med 28 miljarder, åtminstone med 20 miljarder. Men så är det inte. Riksbankens eget kapital minskar inte ens med 10 miljarder, utan betydligt mindre, närmare bestämt 7,9 miljarder. Enligt rimliga antaganden för nästa år blir bedömningen att man även då kommer klart under 20 miljarder i minskningen av det egna kapitalet till följd av utdelningen till staten. Sedan gäller det att följa 80 procentsregeln. Det står klart och tydligt. Den ska vi ha i fortsättningen. Riksbanken tycker att det är en stor fördel med den principen. En anledning till det är att om resultatet för Riksbanken skulle bli sämre åren framöver är det staten som i princip bär fyra femtedelar av resultatförsämringen över en femårsperiod, medan Riksbankens egen börda är begränsad till bara en femtedel. Sedan tycker jag faktiskt att det är trist med påståenden om att finansutskottet inte skulle ha gjort någon analys. Jag anser att vi har gjort en god analys. Det är den underlagspromemoria som vi har tagit fram i utskottet och den analys därutöver som finns i själva betänkandet. Jag tror att det objektivt sett är svårt att hävda att de analysmetoder som vi har använt skulle stå efter dem som Riksbanken själv har använt. I själva verket anser jag att vår analys går ett steg djupare än Riksbankens egen analys. Det sista är mera en subjektiv uppfattning, det kan alltid diskuteras. Men det första, att vi objektivt sett har använt analysmetoder som inte står efter Riksbankens, tror jag att man faktiskt kan få fram om man objektivt bedömer det. Kvar står att Riksbanken även efter en extra utdelning nästa år kommer att vara en världens bäst konsoliderade centralbanker. Därmed yrkar jag bifall till finansutskottets förslag.

Fru talman! Jag förstår att Jan Bergqvist känner sig besvärad över att oppositionen granskar det som majoriteten i finansutskottet har tagit sig före, nämligen att begära att vi ska ställa oss bakom ett tillkännagivande till fullmäktige att leverera in ytterligare 20 miljarder kronor. Han tycker att jag har gått med konspirationsteorier när jag säger att det här är någonting som är framsprunget ur att vi nu kommer att se underskott i statens finanser och att regeringen med stödpartier söker finansieringskällor för att överskyla detta. Det anser Jan Bergqvist vara en konspirationsteori. Jag överlåter åt kammarens ledamöter att själva avgöra den frågan. Sedan säger Jan Bergqvist att han inte har fått den här idén vare sig från Riksgäldsdirektören Thomas Franzén eller från Begt-Ola Ryttar. Han har fått den på helt andra grunder. Så läser han upp en text från förra året. Det är alldeles riktigt att redan förra året ville Jan Bergqvist driva fram den här utvecklingen. Jag tillhörde dem som höll emot, och då blev det den här skrivningen. Vi tyckte att det behövdes en noggrannare analys. Men redan då ville Jan Bergqvist börja dra in mera pengar. Jag har den konspirationsteorin att det uppenbarligen inte kommer från den socialdemokratiska riksdagsgruppen, vars ordförande ju också är ordförande i riksbanksfullmäktige, utan det måste komma ännu högre uppifrån. Varför inte från själva tornrummet i Rosenbad där man ser till att faktiskt undersöka möjligheterna att få fram nya pengar när nu statens affärer går back? Det är en konspirationsteori. Jag lämnar ut det till allmän bedömning. Den som tror att det är så får naturligtvis göra det, den som inte tror det får gärna tvivla. Men kvar står ändå faktum. Med all respekt för finansutskottets kansli, men när vi gjorde engångsutbetalningen från AP-fonderna gjordes det en mycket noggrann analys som skickades ut på remiss i tre månader. Här gör man på några korta dagar en analys och fattar omedelbart ett beslut om att dra in ett mycket stort belopp från Sveriges riksbank. Detta är oacceptabelt.
Fru talman! Jag är inte alls besvärad av en granskning i sak. Däremot tycker jag att det är sorgligt att man inte ska kunna ha de uppfattningar och avsikter som man har, utan att man gång på gång ska bli tillskriven något helt annat. Hur ska man kunna föra en politisk debatt om man ständigt upplever att motståndaren påstår att man har avsikter som man inte alls har. Det finns en gyllene regel, Mats Odell, som lyder: Tro inte att din meningsmotståndare har lägre motiv än du själv. Det kan vara svårt för oss alla att följa den gyllene regeln, men ibland kan det vara bra att vi tänker på detta i alla fall. Det är ju helt orimligt att föra en viktig debatt om Riksbanken när Mats Odell bara sveper ur sig den ena konspirationsteorin och falska påståendet om avsikter efter det andra. Det blir helt meningslöst att fortsätta en sådan debatt. Sedan påstår Mats Odell att han höll emot när vi förra året formulerade den skrivning som jag läste upp här. Det vet jag ingenting om. Jag kommer inte ihåg att jag hade några krav på att vi skulle formulera oss på något annat eller starkare sätt, utan den formulering som vi kom fram till tycker jag är väldigt väl avvägd. Den är mycket balanserad och bra, och jag hade inte några som helst krav på att den skulle skärpas. Därför kan jag inte alls förstå varifrån Mats Odell får detta att han höll emot.
Fru talman! Jag anser inte alls att Jan Bergqvist har några låga motiv. Om statens finanser börjar gå back, vilket de nu gör enligt vad statssekreteraren i Finansdepartementet säger, är det ett högst legitimt motiv att låna i storleksordningen minst 20 miljarder per år. Det är då inget lågt motiv att hitta ett alternativ till att låna dessa pengar. Om man kan ta dem ur Sveriges riksbank, så à la bonne heure - det är väl inget lågt motiv. Möjligen kommer det att försvåra det mycket ofta upprepade påståendet att nu är det inte lånade pengar utan egna pengar som vi använder för våra reformer. Sanningen är ju att om ni inte gör det här måste ni låna för att genomföra maxtaxan, Jan
Fru talman! Vi hade ett slags seminarium i finansutskottet häromdagen. Jag tycker att det där framgick väldigt tydligt att det avgörande är att det finns ett överskott i den offentliga sektorns sparande och att det för de kommande åren t.o.m. är en poäng att det är ett så starkt och bra sparande i pensionssystemet. I det perspektivet blir det en mycket underordnad fråga totalt sett i den offentliga sektorn var det blir underskott respektive överskott. Det är en ganska liten fråga. Därmed inte sagt att det är självklart att det kommer att bli underskott i statsbudgeten. Det kan ju ske försäljningar av statliga företag och annat. Erfarenheten, som jag redovisade, är att vi de fyra senaste åren på grund av olika omständigheter har överträffat saldomålen totalt med ett plus på 155 miljarder. Detta med att vi måste låna till maxtaxan det får vi se. Skulle vi göra det vore det helt ointressant. Under den borgerliga regeringstiden hade vi ju statsfinansiella problem, men det har vi inte nu och inte heller inför framtiden.
Fru talman! Jag tror att det senaste som Jan Bergqvist sade verkligen ger anledning till oro och understryker den oro som försvann här i kammaren i dag. Han hänvisar till de senaste årens statliga budgetsaldo, men överskotten där beror ju på en lång rad olika engångshändelser, t.ex. överföring från AP fonderna och försäljning av statlig egendom. Men under detta finns ett underskott, och detta underskott växer nu de kommande åren. Då säger Jan Bergqvist: Vi får väl se om det blir ett underskott. Då måste man ta med i diskussionen att ni nu gör ett avsteg från de riktlinjer som har gällt när det gäller Riksbankens utdelning till staten. Det intressanta är att motiven för det här avsteget skiftar på ett sätt som avslöjar ihåligheten i argumentationen. Johan Lönnroth anser att vänstermajoriteten bifaller Bengt-Ola Ryttar, som yrkar att man ska tillföra 40 miljarder från Riksbanken till staten, medan Jan Bergqvist anser att man avslår Bengt-Ola Ryttars yrkande när man, som vänstermajoriteten gör, tillför 40 miljarder till staten. Skiljelinjen är att ni, i stället för som vänstern vill, inte betalar in 40 miljarder på ett år, utan ni delar upp det i två olika poster. Jag skulle gärna vilja att Jan Bergqvist utvecklade vari den principiella skillnaden ligger i detta. Jan Bergqvist hävdar lite grann flackande att vi förra året diskuterade frågan om förändrade riktlinjer och att alla var med på att vi skulle diskutera vilka riktlinjer som skulle gälla. Men det intressanta är att dessa riktlinjer formellt sett inte har ändrats. Det är bara det att ni ändrar dem i praktiken. Det som orsakar den stora oron är inte det exakta beloppet 20 miljarder eller 40 miljarder, utan det är att ni är öppna för en helt ny princip när det gäller utdelning från Riksbanken till staten, nämligen en godtycklig bedömning i varje enskilt läge. Det är klart att detta måste ses mot bakgrund av det underskott som finns i statens finanser.
Fru talman! Det är inte alls någon godtycklig bedömning. Läs vad som står i betänkandet. Det står att vi räknar med att med 40 miljarder har man åstadkommit en väl avvägd konsolidering av Riksbanken och att vi sedan vill att man ska fortsätta med 80 Man kan föra samma resonemang och rikta samma kritik på det här konspiratoriska sättet när det gäller de 20 miljarderna och säga att man avviker från principen om 80 % när man valde 20 %. Vi har gjort en analys i förhållande till övrig konsolidering som visar att det går att ta 40 miljarder. Därmed räknar vi med att det är väl balanserat och välkonsoliderat. Sedan fortsätter vi med 80 procentsregeln. Det är alltså inget konstigt eller märkvärdigt med detta. När det gäller statsfinanserna och när man räknar med underskott beror det på vad man tänker sig att göra med skatterna. Man kan undvika underskott om man vill genom att inte sänka skatterna så mycket. Här finns alltså en valfrihet. Men jag tycker inte att det vore speciellt konstigt om det i framtiden skulle bli underskott i statsbudgeten ibland. Det kan det mycket väl bli om vi bara har ett rejält sparande i den offentliga sektorn. Det är ju Mats Odell och andra som har dragit en orimligt skarp skiljelinje mellan olika delar i den offentliga sektorns sparande. Jag tycker inte alls att man ska dramatisera den här frågan. Men jag har den mycket bestämda uppfattningen att om man månar om starka statsfinanser på lång sikt, då ska man ha en socialdemokratisk politik och inte en borgerlig politik.
Fru talman! När det gäller det senaste kan väl var och en som studerat regeringens eget bokslut över 90 talet konstatera hur fel det var. Det var ju den socialdemokratiska utgiftspolitiken under 80-talet - det erkänner dagens regering själv - som lade grunden för problemet. Sedan svängde det uppåt 1993, och det var vad jag vet inte under socialdemokratisk regeringstid. Men låt oss lämna den frågan därhän, därför att den tillhör ert normala propagandatal. Den intressanta frågan är ju den som vi talar om här i dag. Bergqvist hävdar nu att den princip som ligger fast och som ska följas är att man ska ha en utdelning på 80 % till staten och 20 % till konsolidering. Det är bara det att detta ska vi göra undantag för i år och nästa år. Eftersom alla vet hur det här har kommit till, bidrar ni till att urholka varje uns av förtroende för den principen. Alla vet ju att det är vänstern inom och utanför ert parti som har drivit fram detta. Alla vet ju att det här ärendet inte var berett och planlagt. Fullmäktige hade gjort en analys och kommit fram till dessa 20 miljarder. För att sedan hantera de interna slitningarna inom vänsterkoalitionen sade ordföranden vid ett sammanträde att man tänkte lägga på 20 miljarder till och sedan följa upp det med en analys. Någon sådan analys finns inte med här, och det har inte kommit något nytt sedan dess. Alla vet ju detta.

Fru talman! Det kan naturligtvis påverka både utlandets uppfattning och diskussionen i Sverige om man lämnar sådana felaktiga beskrivningar av vad som har skett som Gunnar Hökmark här gör. Man säger hela tiden att det inte finns någon analys, att detta bara är tillyxat och tillkommet för att man skulle förebygga vissa motsättningar osv. Men det stämmer inte. Det här bygger på en ärlig och gedigen analys, och vi har kommit till denna slutsats, det vill jag understryka. Och sedan kan ni hålla på så mycket ni vill. Men det är ett sätt att tunna ut debatten. Gå in i sakfrågorna i stället, läs vad det står i betänkandet och avfärda det inte som att vi ljuger eller att det inte är våra avsikter! Det står tydligt vilka principer som vi vill att man ska hålla sig till. Sedan var Gunnar Hökmark snabb med att avfärda historieskrivningen efter att han själv med utgångspunkt i moderaternas politiska propaganda hade talat om hur det verkligen gick till. Jag vill be Gunnar Hökmark att slå upp Anne Wibbles memoarer där det tydligt framgår att de borgerliga partierna inte klarade att driva både konjunkturpolitik och strukturpolitik på samma gång. Hon erkände detta väldigt tydligt. Dessutom kanske Gunnar Hökmark kan erinra sig att dåvarande statsministern Carl Bildt våren 1992 sade att det inte var någon bankkris i Sverige, utan det var kanske lite småproblem i den statliga banken, men i övrigt fanns det inga problem. Fru talman! Har man en sådan bakgrund ska man nog tala lite försiktigare om vad som har hänt, Gunnar Hökmark.

Vid denna frågestund medverkar från regeringen statsrådet Mona Sahlin, utbildningsminister Thomas Statsrådet Sahlin besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor som berör hennes ämnesområde. Övriga statsråd besvarar frågor var och en inom sitt ämnesområde.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att ställa en fråga till demokratiministern. Kommundemokratikommittén har i uppdrag att utreda mycket av det som har utretts tidigare i andra utredningar.

Fru talman! Den övergripande uppgiften för Kommundemokratikommittén är att hitta vägar för att fördjupa den lokala demokratin. Från regeringens sida har vi pekat ut ett antal områden som särskilt viktiga, dels att underlätta för människor att vara förtroendevalda, dels att försöka bryta snedrekryteringen till politiken och underlätta för de individer som i dag är alldeles för lite företrädda bland de politiska beslutsfattarna att vara med och fatta beslut. Undanröjandet av hinder för att funktionshindrade ska kunna delta i samhällsdebatten är ett annat område. Det finns i dag en del hinder för funktionshindrade att utöva sina demokratiska rättigheter. Framför allt handlar det om att öka människornas möjligheter till insyn och påverkan på den lokala demokratin. Dit hör också att vi måste fundera över om de nuvarande formerna för beslut om frågor av mycket stor vikt för kommuninvånarna är de rätta i dag. Ges kommunfullmäktige tillräckligt med tid för dessa viktiga beslut? Är kraven på beredningsunderlag tillräckliga? Har medborgarnas insyn och deltagande tillräckliga förutsättningar i dessa viktiga frågeställningar? De här uppdragen, de här frågeställningarna, det här medskicket finns redan i ursprungsdirektiven till
Fru talman! Demokratiministern hann ju inte svara direkt på frågeställningen. Men det var en väl beskriven önskan om att stärka den lokala demokratin i teoretiska termer. Jag måste ställa följdfrågan till ministern: Hur tror ministern att det påverkar människors vilja att på lokal nivå faktiskt engagera sig i den lokala politiken när regering och riksdag så i detalj vill styra kommunerna? Ministern lägger faktiskt ständigt fram förslag som går stick i stäv med det ministern beskrev tidigare. Man inskränker i stället den lokala demokratins möjligheter att fatta egna beslut.

Fru talman! Jag ska försöka fortsätta där jag slutade, och sedan ska jag återkomma till de följdfrågor som Åsa Torstensson har ställt. Det ursprungliga uppdraget för Kommundemokratikommittén handlade alltså om ett ökat fokus på den lokala demokratin. Men frågan är också om vi i frågor av väldigt stor vikt för kommuninvånarna har de rätta formerna för dessa beslut i dag. En öppen frågeställning. Tilläggsdirektiven har kommit till framför allt, skulle jag våga påstå, därför att ett av regeringens samarbetspartier har velat understryka vikten av detta sista tydligare än det var utformat i de ursprungliga direktiven. Åsa Torstensson säger att kommittén redan har sagt nej, och Åsa Torstensson påstår att jag, och regeringen också antar jag, lägger fram ett antal förslag där vi detaljreglerar kommunerna och antyder att det skulle ha negativ påverkan på människors förutsättningar och vilja att vara lokalt förtroendevalda. Det kommittén har sagt eller inte sagt har jag ingen aning om än. Jag har inte fått något betänkande från den ännu. Jag vill självfallet att de förutsättningslöst tittar närmare på de här frågorna. Och jag hävdar motsatsen mot vad Åsa Torstensson hävdar. Vi arbetar på alla sätt och vis för att öka möjligheterna för den lokala demokratin att blomstra, inte för att snärja in den och göra det svårare.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood tar upp ett mycket viktigt forskningsområde, forskningen kring cancerns gåta och hur vi kan lösa den. Då ska vi ha som utgångspunkt att Sverige tillhör världens allra främsta forskarnationer inom det medicinska området. Vi ger stora bidrag till den kunskap som skapas i världen för att lösa många av våra folksjukdomar. Våra universitet har i dag väldigt många olika finansiärer, nästan uteslutande statliga, men också en del privata. Det är väldigt viktigt när vi har finansiärer utifrån som finansierar forskning inom universitetet att de får betala de kostnader som finns förknippade med den forskningen. Annars måste universiteten ta av sina pengar för fri forskning som de själva beslutar över för att fylla igen hålen efter det externa forskningsfinansiärer bestämmer över. Det dras inte in några som helst pengar till någon statskassa. Det blir så att universiteten inte behöver använda sina fria forskningsmedel i samma utsträckning som förr för att fylla igen hålen efter externa finansiärer. Det är en viktig princip, som det också finns starkt stöd för ute i forskarsamhället. Cancerforskningen som forskningsområde är väldigt centralt.

Fru talman! Regeringens, och också riksdagens, ambition är glasklar: Sverige ska vara en ledande forskningsnation i världen, så också på medicinsk forskning. Vi satsar en fjärdedel av våra samlade forskningsresurser just på medicinsk forskning, och det är det som förklarar varför Sverige är så framstående i ett globalt perspektiv. Riksdagen har också sagt väldigt tydligt att när riksdagen ger pengar till universitet för fri forskning som forskarna själva beslutar över ska de pengarna inte användas till att fylla igen hål som orsakas av andra finansiärer, som inte fullt ut betalar de kostnader som är förknippade med forskningen. Också det är en ganska rimlig princip från riksdagen. Inga pengar kommer att fylla igen hål i statskassan, utan de kommer att användas till forskning, t.ex. till den angelägna forskningen kring cancerns gåta.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till justitieminister Thomas Bodström angående tull och polisverksamhet. I Norrbotten, där vi har ungefär 3 % av befolkningen men täcker mer än en fjärdedel av landets yta, är det inte lätt att få tilldelade resurser att räcka till för att ha en god polisverksamhet. Det här gäller också för tullen. I vårt län, med ca 80 mil landgräns att bevaka, har vi inte fullt 20 man som ska klara den uppgiften. Det säger sig självt att det inte är lätt. När det gäller tullverksamheten är det dessutom så att en stor del av det som görs i Kiruna inte räknas in i det underlag som betraktas som samhällsekonomiskt lönsamt. Ett narkotikabeslag är i tullmyndigheternas ögon mer värt ur samhällsekonomiskt perspektiv än att rädda ett människoliv. Jag är av den uppfattningen att vi i våra glesbygdsregioner måste samverka så långt det är möjligt inom de verksamhetsområden som kan ligga nära varandra. Tullen ingår i fjällräddningsorganisationen, och det är ett bra exempel på det. Men det borde också innebära att man räknar in det arbetet i underlaget för antalet tjänster. Vad jag skulle vilja fråga ministern gäller att departementet, såvitt jag vet, ser över frågan om polisverksamhet i glesbygd: Är det möjligt att där även titta på en samverkan mellan tull och polis?
Fru talman! I den utredning som nämns är polisens arbetsuppgifter den ena delen. Den andra är hur man ska komma till rätta med de särskilda problem som finns i glesbygden för polisen. Där finns tanken att förutsättningslöst pröva om poliser ska kunna utföra en del andra uppdrag och om andra personer, såsom inom räddningstjänsten eller tullen, ska kunna ha vissa polisbefogenheter. Denna utredning pågår, och sådana här saker tas upp och diskuteras där. Vi får avvakta och se slutresultatet.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag hoppas då att vi får en positiv utgång av denna utredning. Jag vill ta chansen att fråga en sak till. Tornedalsrådet, som är en samling av kommuner längs gränsälven, har tillskrivit Justitiedepartementet angående att få samverka med polis på den svenska och den finska sidan. Hur ser justitieministern på det?
Fru talman! Jag känner till att det finns ett visst samarbete och informationsutbyte mellan svensk och finsk polis, bl.a. i Tornedalen och i Haparanda. Vi har genom Schengen fått utökade möjligheter till t.ex. förföljelse in på respektive område. Polissamarbetet utvecklas hela tiden inom Norden och inom EU. Det är dock en viktig princip att det är svensk polis som ska agera i Sverige och finsk polis i Finland.
Fru talman! Häromdagen visade Skolverket än en gång att verket har missförstått sin uppgift. I en rapport föreslår man att kunskapskraven luckras upp. Man talar om att skolan överbetonar kunskapsmålet, och man vill tona ned baskunskapskraven. Nu vill jag ge skolministern möjlighet att skjuta bollen i öppet mål: Kan skolministern entydigt ta avstånd från Skolverkets förslag att sänka förkunskapskraven till gymnasiet?

Fru talman! Jag beklagar i högsta grad att skolministern inte tog vara på den här möjligheten. Det hade varit en mycket värdefull signal till Skolsverige att skolministern inte står bakom det här. Att säga att man har fullt förtroende inte bara för Skolverket utan också för dess rapporter är ganska anmärkningsvärt. Jag har läst rapporten, som talar om att skolan överbetonar kunskapsmålen - det är häpnadsväckande - och att det är trist och enformigt att hålla på med baskunskaper. Det är klart att vi måste skicka signalen att det är nödvändigt med baskunskaper i skolan. Jag beklagar verkligen att skolministern skickar det här vidare till Gymnasiekommittén. Jag frågar igen: Hur kan skolministern stå bakom att Skolverket skriver att kunskapsmålet överbetonas?

Fru talman! Det talas ofta om att vi ska ha en mer flexibel arbetsmarknad. SSU har nyligen gjort en undersökning och tittat på lönesättningen ute i kommunerna på sommarjobb för ungdomar mellan 15 och 19 år. Det visar sig att snittet ligger på 37 kr, vilket är en minskning med 4 kr jämfört med förra året. Jag skulle vilja fråga statsrådet Mona Sahlin om hon tror att det här på något sätt bidrar till att det kommer att vara lättare i framtiden att rekrytera kompetenta ungdomar till viktiga jobb inom skola, vård och omsorg, som vi i andra sammanhang pratar om. Eller tror hon att man får den första negativa kontakten med kommunen som arbetsgivare och därför väljer andra jobb i framtiden?
Fru talman! Jag har inte följt just den här frågeställningen som Peter Pedersen frågar om. Men jag kan allmänt säga att det första mötet med arbetsmarknaden är väldigt viktigt för ungdomar. Självfallet betyder lönen, men också hur arbetsgivaren bemöter en och hur man upplever hela situationen, väldigt mycket för vilken inställning man får, oavsett om det är en privat eller en offentlig arbetsgivare. Jag hoppas att hela Kommun och Landstingssverige medvetet använder sommarjobben för att visa vilka framtidsyrken det är att jobba inom vård, omsorg och skola. Finns det problem på det området ska jag följa det mycket noga. Vi behöver ungdomarnas intresse för att börja jobba inom vård och omsorg, och jag hoppas då att kommunerna utnyttjar sommarjobben till att visa upp de fina jobb som detta är.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det kan konstateras att snittet låg på 37 kr, men i sämsta fall kunde det gå ned till 19 kr. Om vi då säger att lönen har en viss betydelse kan det vara en hämsko för fortsatta kontakter. Jag är inte så konspiratorisk att jag tror att man gör det här av illvilja, vare sig från fackets sida eller från kommunernas sida. Det handlar om de ekonomiska medel man har. Ju lägre lön man sätter, desto fler kan anställas. Den sista frågan är då: Finns det något intresse från regeringens sida att titta på det här i framtiden och kanske tillskjuta medel för feriearbete, som tidigare gjorts, som möjliggör något rimligare ersättningar även till ungdomar?
Fru talman! Precis som Peter Pedersen beskrev har det förr tagits initiativ för att försöka grantera så många ungdomar som möjligt jobb på sommaren. Det finns gränser för hur många gånger staten ska gå in med resurser när det, som i detta fall, handlar om kommunernas väldigt stora egna behov och intresse av att visa upp sin arbetsmarknad för de unga man har i sin kommun. Men låt mig ta upp det med det statsråd - Björn Rosengren - som har just arbetsmarknadsområdet och se om han har följt detta eller tänker ta intitiativ på området.
Fru talman! Min fråga är till statsrådet Sahlin. Regeringen säger sig ju prioritera storstadsregionerna. För att visa denna prioritering har man utsett statsrådet Sahlin just till storstadsminister. Dessa områden behöver verkligen prioriteras. Det kan alla se som försöker ta sig in i de svenska storstäderna morgon och kväll. Det är viktigt med satsningar på storstäderna. Det förefaller mig som om statsrådet ska trolla med knäna. Eftersom regeringen inte har tillfört några medel i vårbudgeten undrar jag hur storstadsministern ska lösa trafikproblemen i exempelvis Storstockholm.
Fru talman! Jag ska inte fråga hur man bär sig åt för att trolla med knäna. Jag tänker inte göra det och vet heller inte riktigt hur det går till. Däremot är jag det statsråd som har ansvar för storstadsavtalen, vilket är ett mycket spännnade samarbetsprojekt mellan staten och våra storstadskommuner för att stärka livet för innevånarna inte minst i de många förortsområden som finns. Därav titeln som Cecilia Magnusson hänvisar till. Sedan tar hon upp frågeställningen om trafiken. Precis som Cecilia Magnusson vet förhandlas, diskuteras och förbereds det nu mycket inför den proposition som ska komma till hösten, som Björn Rosengren ansvarar för. Det handlar förvisso bl.a. om att ta sig in i storstäderna, som Cecilia Magnusson uttryckte det. Men som storstadsminister vill jag också vara med och föra debatt inte bara om att kunna ta sig in i storstäder utan också om att kunna bo i storstäderna om man är ung och har låg inkomst. Det parti som Cecilia Magnusson är medlem i har ett stort ansvar för hur den situationen ser ut t.ex. i Stockholm. Vi återkommer till vägarna till hösten i en proposition från regeringen.
Fru talman! Tack för svaret. Det är inte bara en svensk fråga, utan det är också en internationell fråga. I EU har vi fattat beslut om de s.k. TEN-projekten - de transeuropeiska nätverken. Det borde vara en uppgift för en storstadsminister att verkställa dessa beslut och också binda samman de stora städerna inom landet i detta projekt. Om man säger att det bara är storstadsprojekt kan man inte vara storstadsminister. Jag har uppfattat att det är statsrådet Sahlin som är ansvarig för dessa frågor. Det skulle vara intressant att höra om det kommer några pengar i höstbudgeten, eftersom det inte fanns något utrymme för denna angelägna satsning som verkligen behövs i vårbudgeten.
Fru talman! Cecilia Magnusson frågar fast hon förstås vet svaret. Budgeten kommer i höst. Propositionen om infrastrukturen kommer i höst. Jag kan inte i dag svara på vad de kommer att innehålla utan bara säga att det ansvariga statsrådet Björn Rosengren tillsammans med hela regeringen fäster stor vikt inte bara vid trafiksituationen i storstäderna utan också vid möjligheten att resa och ta sig fram i hela landet. Det är det ansvaret regeringen kommer att ta. Vi får återkomma till frågan när förslagen finns på riksdagens bord.
Fru talman! Skolan är till för att ge alla en bra start i livet. Det är vi allihop här inne överens om. Tyvärr verkar vi vara rätt oense om hur man ska förmedla kunskaperna i skolan och hur vi ska kunna ge alla elever rätt till kunskapen. Vi vet att drygt 10 % av alla elever går ut grundskolan utan godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Precis som en tidigare talare var inne på sade Skolverket häromdagen att det är okej att man låter de eleverna gå ut utan dessa kunskaper och att vi i stället ska förändra gymnasieskolan. Skolministern har inte gett något svar. Tycker hon att det är okej att släppa ut dessa elever? Centerpartiet vill göra tvärtom - tillföra resurser och ge dessa elever det stöd, de kunskaper och de specialister som krävs för att de ska få en självkänsla och kunna tillgodogöra sig kunskaper för att sedan gå vidare.

Fru talman! Vi fick egentligen inget svar utan bara nya siffror. Vi ska vara medvetna om att det är elever - ungdomar - som befinner sig bakom dessa siffror och som får vänta till skolavslutningen med att se om de klarar det. De undrar vad som kommer att hända med dem. Centerpartiet satsar mer än 10 miljarder extra på grundskolan för att se till att det blir fler lärare och en bra läs och skrivutveckling och att man får en bra skolmiljö. Vi vill vända på problematiken och ge alla den bra start de behöver. Vi vill också förändra skolan och se till att det är kunskapen och inte antalet år som är det viktigaste. Vi vill ändra på skollagen och säga att alla elever ska ha en rätt till kunskap. Då krävs det mer pengar, bättre resurser och en ny syn på skolan. Är skolministern beredd att gå den vägen och se till att ge alla elever en rätt till kunskap i stället för en rätt till tid?
Fru talman! Jag får återigen upprepa att vi gör stora satsningar. Vi gör satsningar värda 20-25 miljarder inriktade på ungdomsslolan. En stor del av detta är just att se till att vi får in mer kompetens och mer personal som har specialistkompetens för att möta de elever som behöver längre tid och andra metoder. Det vi skrev när vi lade fram våra medel i budgetpropositionen var detta: Vi pekade på att svenska, engelska och matte måste genomsyra alla ämnen - också de estetiska ämnena - när man lär sig dem. Det får inte bli ett ensidigt tragglande av ämnena, för då kan vi snarare sänka än lyfta dessa elever. Det är vår intention. Målet är att alla elever ska nå målen. När det gäller den rapport som Skolverket har lagt fram anser jag det oerhört värdefullt att den behandlas tillsammans med frågan om hur vi ska utforma den framtida gymnasieskolan. Den är ett underlag när vi funderar på hur många program det ska vara och vad vi ska sätta för mål för och krav på de framtida eleverna.
Fru talman! Jag har en fråga till Mona Sahlin. Det gäller företaget Cementa, som använder alltmer avfall i sin cementugn på Gotland. Man har antagit en policy att man ska sluta använda kol, och det låter ju bra.

Det finns ingen som helst tvekan om att Cementas höga användning av avfall till förbränning leder till allvarliga miljöproblem. Jag undrar om Mona Sahlin delar min uppfattning om att detta utgör ett miljöhot och om hon är beredd att göra något för att stoppa den ökade förbränningen av miljöfarligt avfall.
Fru talman! Om Matz Hammarströms beskrivning är korrekt, vilket jag i och för sig inte har någon anledning att betvivla, är det mycket allvarligt. Självfallet delar jag den oro som Matz Hammarström ger uttryck för. Däremot kan inte jag sakfrågan, eftersom detta inte är mitt ansvarsområde i regeringen. Men jag lovar att ta upp saken med miljöminister Kjell Larsson. Jag vet att han har varit mycket engagerad i motsvarande problem på andra håll, så jag ber att få återkomma i sakfrågan. Men vår miljö tål inte den här typen av utsläpp. Och finns det någonting som regeringen kan göra för att förhindra detta ska vi självfallet ta de initiativen. Låt mig återkomma efter samtal med miljöministern!
Fru talman! Jag har en fråga till skolminister Tidningen Expressen hade en artikelserie som kallades Jakten på ett liv. Där läste jag för några veckor sedan om Åsa. Hon hade som livsmål att få familjelivet att fungera och ville vara en närvarande och bra förälder. Detta gjorde att hon lämnade ett välavlönat jobb för att under några år satsa på det som hon kallar för projektet familjen. Sedan vill hon tillbaka till ett utvecklande och bra arbete. Åsa kan göra det här valet för att hennes familj har ekonomi till det. Många andra pappor och mammor vill också göra det här valet men har inte en plånbok som klarar det. Åsa får nämligen inte del av någon maxtaxereform. Vore det inte rimligt, Ingegerd Wärnersson, att också den som gör ett sådant här val får del av det gemensamma barnomsorgsstödet?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

Flera kommuner har sökt dispens hos regeringen för att få använda barnomsorgsstödet på ett friare sätt, exempelvis Huddinge kommun. Där vill man också ge ett vårdnadsbidrag till den som väljer på det sätt som Åsa har gjort. Kommer Huddinge kommun m.fl. kommuner att få möjlighet till en sådan dispens?

Fru talman! Jag har en fråga till Mona Sahlin i hennes egenskap av storstadsminister. Storstäderna i vårt land växer. Det innebär kostnader för berörda kommuner och landsting, men samtidigt har vi ett inomkommunalt utjämningssystem som är så konstruerat att storstadens invånare med sin kommunalskatt får betala stora summor till andra delar av landet. Kommunerna har kostnader för tillväxten men får inte behålla de merintäkter som tillväxten ger. Det är inte nog med det. Det är främst invånarna i storstäderna som nu drabbas av höjd boendeskatt till följd av hur regeringen har hanterat den frågan. Mona Sahlin ett utjämningssystem som är så uppenbart orättvist mot skattebetalarna i just tillväxtområdena och inte minst storstäderna, och hur motiverar Mona Sahlin att invånarna i storstadsområdena ska betala särskilt hög boendeskatt?
Fru talman! Lennart Hedquist beskriver nu tillväxten i storstadsområdena som ett stort problem. Storstäderna växer, och det genererar kostnader, sade När storstäderna växer, vilket de gör nu, genererar det också inkomster som i sin tur genererar mer tillväxt som är till nytta inte bara för storstäderna utan för hela landet. Jag försvarar med all kraft, storstadsbo som jag är, de utjämningssystem som finns också mellan regionerna. Det kan inte vara rimligt att tillväxten, när den är så stark just i några storstadsområden, inte kommer några andra till del och att trycket på storstäderna därmed växer och problemen ökar. Det är viktigt att försöka utjämna levnadsvillkoren någorlunda, så att det ska vara möjligt att leva och bo i hela landet. Det tjänar också vi storstadsbor på. Så ser mitt försvar ut. Jag vet att moderaterna bara ser all skatt som ett elände och en börda. Jag tycker att det är viktigt att vi hjälper varandra att bo i hela landet.
Fru talman! Det är mer en fråga om hur medborgarna i storstäderna ser på det här. Först får de betala höga avgifter till andra delar av landet. De får betala extra hög boendeskatt, och sedan går de inkomster som genereras i utjämningssystemet till andra delar av landet, och kommunerna har kostnader för tillväxten, som de inte får behålla. Merintäkten av tillväxten får ju kommuner och landsting inte behålla i utjämningssystemet. Detta är uppenbart orimligt samtidigt som regeringens satsningar på storstäderna uteblir. Jag förstår inte att man kan ha en storstadsminister, som ska driva storstadsfrågor, som så uppenbart missgynnar storstäderna och tillväxten där.
Fru talman! Jag måste säga att det var många kråkfötter på en gång. Lennart Hedquist säger att satsningarna på storstäderna uteblir. Vad är det för trams? Vi har nu en satsning på 2 miljarder kronor från staten till storstadskommunerna för att vi ska hjälpas åt så att också de invånare i storstäderna som inte får del av tillväxten utan möts av diskriminering och utanförskap ska få en chans till drägliga liv. Det är ett jätteviktigt samarbete mellan kommunerna och staten. Men den tillväxt som uppstår i storstäderna är ju inte enbart storstädernas egen förtjänst. Den är ett resultat av en allmän nationell politik i landet. Den är ett resultat av kvaliteten på högskolor som ligger på andra ställen i landet än i storstäderna. Är det då orimligt att all denna tillväxt inte ska stanna i storstäderna utan också generera möjligheter till boende, forskning och utveckling i andra delar i landet? Sverige är så pass litet att vi i längden tjänar bäst på att ha starka storstäder men också rimliga förutsättningar att leva utanför dem.
Fru talman! Jag vill fråga justitieministern om bötessystem i trafiken. Nyligen gick en hastighetstävling genom Sverige som uppmärksammades mycket. Polis och åklagare har svårt att använda maktmedel för att stoppa den typen av trafikbrott. Detta hör ihop med ett annat ärende, som har diskuterats flera år i riksdagen, nämligen bötessystemet för den tunga trafiken. Man kan kort säga att om en svensk åkare kör för fort i ett sydeuropeiskt land, måste denne kanske ställa av bilen tills böterna är betalda, men om motsvarande sker i Sverige kan åklagaren inte driva in böterna. Detta är en fråga som ministern har fått ärva. Jag undrar först om ministern känner till ärendet om ett nytt påföljdssystem och i så fall var det ligger just nu.
Fru talman! De flesta trafikbrott ger böter. Det finns trafikbrott, som grovt rattfylleri, som i regel ger fängelse. Det finns möjligheter att ingripa mot utländska förare med större åtgärder än med böter. Det finns t.o.m. något exempel på att personer har blivit häktade på grund av flyktfara. Men de allra flesta är nog ändå överens om att böter är den lämpligaste påföljden. Då är man inte i den situationen att det är möjligt att häkta en person eller tillgripa så stora tvångsmedel som sätts in i en del andra länder. Man har i dessa egentligen inte särskilt positiva erfarenheter av det sättet att agera.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Riksdagen har gett ett uppdrag till regeringen att se över påföljdssystemet så att det blir lika för alla. Svenskar och utlänningar ska ha samma ansvar för att t.ex. om det gäller böter betala dessa. Två gånger har riksdagen tillkännagivit regeringen detta, men såvitt jag förstår har ingenting hänt. Vägverket har gjort en utredning men har enbart pekat på vilka svårigheter som finns att ändra systemet. Detta har med trafiksäkerhet men också med konkurrensneutralitet att göra. Jag vore väldigt glad om ministern kunde ge ett besked om att han tänker ta sig an de här frågorna.
Fru talman! Jo, det pågår diskussioner om detta. Jag har för det första haft diskussioner med Björn Rosengren. För det andra, vilket kanske är av ännu större inresse, diskuterar man indrivning av böter på EU-nivå. Jag tror också att det bästa sättet att komma till rätta med det här är att respektive land får ansvaret för att driva in de böter som deras medborgare i andra länder åläggs att betala. Det pågår alltmer av försök till samarbete på det rättsliga området, och ett första steg är faktiskt samarbete i fråga om indrivning av böter.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ingegerd Wärnersson. Jag har nyss gymnastiserat i 40 minuter, och det är något som är väldigt bra. Jag är nu intresserad av vilken syn skolministern har på idrottstimmar i skolan. Att röra på sig är bra för både kropp och själ, och massor av undersökningar visar att inlärning och koncentration blir bättre i en aktiv kropp. Små barn har gudskelov en inbyggd mekanism som gör att de rör på sig, men vi får larmrapporter från barnläkare och förskolepersonal om att t.o.m. förskolebarn sitter stilla för mycket. De ser t.ex. på TV eller spelar på datorer. Än värre blir det när de börjar gå i skolan. Det gäller naturligtvis inte för alla men för många. De går raka vägen hem från skolan för att, tyvärr, spela TV spel eller se på TV eller video. Det är särskilt viktigt att man åtminstone i skolan tillgodoser rörelsebehovet. Barnombudsmannen redovisar detta år i sin årliga skrift en enkät på nätet om stress. En högskoleelev säger där: När man känner sig stressad kan man gå ut och röra på sig. Man kan t.ex. gå runt kvarteret.

Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret. Jag vet att det förekommer sådana här aktiviteter. De är mycket fria och väldigt olika. Jag känner en pojke som går i första klass i Borlänge. Han har idrott på schemat en timme varannan vecka. Han har en bra lärarinna, som ser till att man ger sig ut och går i skogen. Men förhållandena är väldigt olika, och alla har inte det ordnat så. Dessutom har inte alla elever föräldrar som ser till att rörelsebehovet tillgodoses. Det är väldigt orättvist. Jag menar att det är mycket viktigt vad regeringen och statsrådet tycker och vad de gör som normgivare. Jag är tacksam om det kommer impulser från regeringshåll om det här.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Mona Sahlin. Inom Europeiska unionen pågår bland mycken annan kartläggning en genomgång av fattigdomen i Europa. Underlaget till den här kartläggningen från svensk sida lär hittills ha uteblivit.

Fru talman! Jag är ledsen, men jag känner faktiskt inte igen den här beskrivningen. I det ministerråd som jag nu är ordförande för under vår ordförandeperiod, dvs. ministerrådet för sysselsättning och socialpolitik, jobbar vi med EU:s plan för fattigdomsbekämpning. I det arbetet är Sverige mycket aktivt och bidragande. Jag måste be att få mer information om vad för slags underlag som Sverige inte skulle ha lämnat in. Bekämpningen av fattigdomen är en av de stora punkterna på det ministerrådsmöte som vi kommer att genomföra i EU den 11 juni.
Fru talman! Inom det som benämns Eurostat finns något som förkortas ECHP, inom vilket denna kartläggning görs. Jag har inhämtat uppgifter om att Sverige inte har anslutit sig till ECHP och därmed sagt att det inte vill lämna uppgifter till denna kartläggning. Jag ska återkomma med närmare uppgifter. Det finns undersökningar gjorda på nationell nivå om fattigdomen, så detta borde inte vara något större problem.
Fru talman! Vi får väl återkomma till detta, och jag får lära mig vad ECHP står för. Man får varje dag glädjen att upptäcka en ny förkortning. Vi får tillsammans studera detta, och om det är något som Sverige borde delta i, ska vi självfallet göra det.
Fru talman! Min fråga går till justitieminister Thomas Bodström. Som jag uppfattar det var budet till kriminalvården i årets vårproposition det att man i stort sett skulle bedriva kriminalvården på kredit. I det nummer av SEKO Nytt, alltså från SEKO Kriminalvård, som kom den 24 april tar man upp den besvärliga beläggningssituationen. Trots att kriminalvården har getts möjlighet att utöka platserna på kredit är verkets uppfattning att platserna långt ifrån kommer att räcka. Det behövs betydligt fler. Dessutom är det säkerhetsproblem, brist på grundutbildning och fortbildning inom kriminalvården. Farhågorna från SEKO:s sida delas av Kriminalvårdsstyrelsen. Man anser att det behövs minst 50 platser till till år 2002. Den programverksamhet som man hade planerat för intagna och för personalens kompetensutveckling måste nu kraftigt dras ned. Justitieministern kan rimligen inte vara ovetande om hur situationen är inom kriminalvården. Jag förutsätter att justitieministern har läst årsredovisningen. Är justitieministern beredd att öka kriminalvårdens kredit? Vilken signal vill han ge till dem som arbetar inom kriminalvården?
Fru talman! Jag är fullt medveten om situationen inom kriminalvården, Jeppe Johnsson. Jag har också nyligen träffat generaldirektören på Kriminalvårdsstyrelsen. Situationen är sådan att styrelsen har erforderliga medel för i år och nästa år. Men det kan behövas ytterligare medel, och det framgår av budgetpropositionen att man ska återkomma om situationen är sådan. Men det är inte någon fara nu. Vad gäller beläggningen är det riktigt att det har varit alltför få platser. Det är därför som Kriminalvårdsstyrelsen har beslutat att öppna 150 platser i år och ytterligare 50 platser nästa år. Man öppnar platser både på fängelser och på häkten.
Fru talman! Jag förutsätter att justitieministern är fullt medveten om detta efter hans samtal. Jag har också läst om detta i tidningen Runt i Krim. I SEKO Nytt från den 26 april står det följande skrivet till medlemmarna, nämligen att antalet narkomaner som sitter i fängelser har ökat den senaste tiden. Mer än hälften av dagens interner missbrukar eller har missbrukat narkotika. Få fängelser kan i dag sägas vara fria från narkotika eller andra droger. Kriminalvårdens insatser för att komma till rätta med problemet har minskat de senaste åren. De uteblivna satsningarna på kriminalvården har inneburit att man har börjat planera ytterligare neddragningar på satsningarna på programverksamhet som verkligen skulle behövas. Redan i dag har signalen i vårpropositionen varit att dra ned - och så planeras också. Det har skett stora neddragningar på senare år. Det dras ned från en redan ganska låg nivå. Redan i dag, justitieministern, är det klart att det behöver göras neddragningar. Är det rimligt att göra neddragningarna på programverksamheten?
Fru talman! Situationen för 2001 är att kriminalvården får 271 miljoner kronor extra. Sedan var det frågan om narkotikabekämpning i fängelserna. Det är riktigt att missbruket har ökat, framför allt procentuellt. Det är på grund av att alltfler använder fotboja, och dessa är inte narkomaner. Sedan var det frågan om att det inte skulle ske satsningar på narkotika inom Kriminalvårdsstyrelsen. Det var en av huvudfrågorna som vi diskuterade. Det finns många idéer hos Kriminalvårdsstyrelsen. Det pågår en intensiv kontakt mellan Justitiedepartementet och kriminalvården om hur behandlingen och bekämpningen av narkotika i fängelserna ska utvecklas. Det kommer Jeppe Johnsson och andra att snart få se resultatet av.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till skolminister Ingegerd Wärnersson. Under senare tid har vi i medierna kunnat ta del av uppgifter om att allt inte står rätt till på det starkt expanderande friskoleområdet. Det var ett program, Uppdrag för alla, där det kom fram svåra missförhållanden och urvalsprinciper som måste anses vara oacceptabla från demokratisk synpunkt. Bestämmelserna om att grundskolan ska vara avgiftsfri kringgås uppenbarligen, vilket också en artikel i Svenska Dagbladet häromdagen bekräftade. I nyhetsbrev tackas och namnges föräldrar som har betalat de formellt frivilliga avgifterna.

Fru talman! Jag tackar för det mycket klargörande svaret. Det finns många diskriminerande inslag. För en tid sedan sade vd:n i Kunskapsskolan AB att det är med skolbolag som med flygbolag. Det gäller att fylla stolarna. Det är de två sista som ger vinst. Det står nu helt klart att lönsamhetsaspekter och vinstintressen har kommit att spela en allt större roll som bevekelsegrunder för att starta privatskolor. Därmed blir det allt tydligare att alltfler privatskolor inför urvalssystem i rekryteringen av elever. I den nyligen publicerade rapporten LO-barnen och skolan konstateras det bl.a. att ökningen av de fristående skolorna utan tvivel lett till en ökad segregation i skolan. Vad är skolministerns uppfattning? Kan vi förvänta oss att dessa problem kommer att tas upp i den aviserade propositionen?

Fru talman! Jag vill ställa min fråga till statsrådet Mona Sahlin. I grunden handlar frågan om kärlek och människovärde. Jag riktar frågan till Mona Sahlin eftersom hon också är diskrimineringsminister. Jag har i dag haft förmånen att här i riksdagen gå ut på Internet och ta fram biljettinformationen som AIK har på sin hemsida. Där går det bl.a. att läsa om olika rabatter och entrépriser. Bl.a. står det att det är ett visst annat pris för familjeentré. Inom parentes står det - hör och häpna, statsrådet - att familjen ska bestå av kvinna, man och barn under 16 år. Jag undrar givetvis vad ensamstående Kenneth och hans barn kommer att ta vägen och om de får någon rabatt och givetvis vad som händer Lena och Berit när de med sin familj tänker besöka AIK:s matcher. Samtidigt är jag fullt medveten om att AIK inte är de enda i Sverige med dessa problem.
Fru talman! Nu är jag inte diskrimineringsminister, jag är anti-diskrimineringsminister. Eftersom jag också är AIK:are gör denna beskrivning mig mycket upprörd. Erbjudanden om rabatter av olika slag - det kan handla om resor, entréavgifter till museer osv. - som riktar sig till familjer, men som utesluter familjer som består av två pappor eller två mammor, är enligt min mening diskriminerande. Jag vet också att ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, har tittat på ett antal sådan här fall. Jag hoppas att uppmärksamheten runt detta och möjligheten för HomO att gripa in ska göra det möjligt, inte bara för AIK utan även andra, att ändra på de här bestämmelserna. Man måste rikta sig till alla.
Fru talman! Jag tackar för svaret från antidiskrimineringsministern. Jag ber om ursäkt för det. Det är bra att Mona Sahlin tar upp detta. Men jag skulle vilja höra lite mer om vilka åtgärder statsrådet avser att vidta, förutom det som Homoombudsmannen har i sin uppgift när det gäller att se till diskrimineringen i samhället på grund av sexuell läggning. Som statsrådet själv tar upp är detta inte det enda området där det förekommer diskriminering. Det finns ju på flera andra områden. Detta gäller ju också ensamstående och familjer som inte ser ut som den familj som AIK beskriver här.
Fru talman! Jag kan säga så mycket att jag vet att HomO, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, har möjlighet att ta upp diskussioner och förhandlingar med institutioner eller organisationer som diskriminerar på det här sättet. Men jag kan gå lite längre, eftersom jag ska träffa honom i eftermiddag. Jag kan ta upp om inte han, på regeringens initiativ, kan göra en mer ordentlig genomlysning av olika sådana här erbjudanden, i vilken mån de är diskriminerande och utesluter familjer med två mammor eller två pappor och om lagen räcker för att ingripa mot det. Om inte annat kommer jag, som medlem i AIK, att ringa till dem och be att de ändrar detta.
Detta fick bli det sista inlägget i dagens frågestund som därmed är avslutad.

Fru talman! Vi har ju diskuterat frågan om Riksbankens oberoende ställning och det förslag som majoriteten i finansutskottet har om att begära en överföring nästa år av ytterligare 20 miljarder av Riksbankens vinst. Det råder en grundläggande enighet om Riksbankens oberoende ställning mellan Förutsättningen för den här oberoende ställningen är ju att det finns en stabilitet och trovärdighet hos Riksbanken. Den bygger på genomskinlighet och förutsägbarhet. Och just förutsägbarheten är otroligt viktig i det här sammanhanget. Det handlar inte bara om en förutsägbarhet där man ställer krav på Riksbankens agerande utan också på den politiska sidan, som jag ser det. Jag skulle vilja höra finansutskottets ordförande kommentera plikten av att vara förutsägbar också på den politiska sidan. Redan Benjamin Disraeli sade ju att framgångens hemlighet är att aldrig släppa målet ur sikte. Det är det som jag tycker att utskottsmajoriteten gör i det här förslaget.
Fru talman! Jag tycker tvärtom. Jag tycker att det är väldigt tydligt vad finansutskottet tar ställning till. Vi understryker med all kraft betydelsen av att Riksbanken är väl konsoliderad. Riksbanken måste alltid vara tillräckligt stark för att utan tvekan kunna fullgöra alla sina uppgifter. Vi har gjort en analys av konsolideringsbehov osv. Vi har klarat ut att med den här utdelningen i år och nästa år kommer vi att ha en centralbank som hör till de mest välkonsoliderade centralbankerna i världen. Vi tydliggör att genom att man har uppnått konsolideringen i det här sammanhanget nästa år är det 80-procentsregeln, de gamla riktlinjerna, som ska fortsätta att gälla. Det finns ingen oklarhet här. Det som kan skapa oklarhet är en massa anklagelser om att vi inte menar vad som står i utskottsbetänkandet och att vi år efter år tänker ta ut stora summor och plundra. Då kan det bli väldigt konstigt. Vi har tydligt och klart redovisat våra avsikter, och det är det som gäller.
Fru talman! Det sätt som Riksbanken arbetar på när det gäller förutsägbarhet innebär att man fastslår en princip som man håller sig till. När man vill ändra någonting tar man upp en diskussion om detta. Om man vill ändra räntenivåerna tar man upp en diskussion om detta och redovisar plus och minus. Och därefter, när omgivningen har sett detta, hunnit reagera på detta och gjort analyser, fattar man beslut. Så har ju inte utskottsmajoriteten agerat. I stället har man valt att ad hoc i samma ärendebehandling ta upp både diskussionen om den här förändringen och göra den. Det innebär att man inte är förutsägbara i sitt hanterande av ärendet. Jag menar att det minskar marknadens tilltro när det gäller totaluppgörelsen om Det är självklart rätt - som tidigare påpekats i debatten - att principen om att 80 % av överskottet ska gå tillbaka till staten och 20 % ska stanna kvar i Riksbanken för konsolidering inte behöver gälla för all evighet. Man behöver inte försvara den som en Don Quijote i alla olika väderlekar. Det viktiga är ju att göra analysen, föra diskussionen och följa samma beteendemönster när det gäller beslutshanteringen och ärendegången. Den här gången har man valt att hantera frågan på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Jag menar att det minskar förutsägbarheten och skadar trovärdigheten när det gäller Riksbankens oberoende ställning.
Fru talman! Jag vill hänvisa till den utfrågning som vi hade med riksbankschefen. Där sade han att han inte ansåg att Riksbankens analys var en slutlig totalanalys där man hade belyst alla frågor. Han sade också att han tyckte att det var bäst att riksdagen avgjorde detta så att vi fick slut på diskussionen. Ungefär så uttryckte han sig. Det fanns två möjligheter. Å ena sidan kunde vi säga att vi ville ha en ny analys från Riksbanken för nästa år, å andra sidan kunde vi genomföra analysen själva, vilket vi nu har gjort och kommit till den slutsats som vi har gjort. Den här hanteringsordningen, där fullmäktige nästa år får fastställa utdelningen med hänsyn till de förhållanden som då råder, innebär att vi har hanterat det här på ett mycket ansvarsfullt sätt. Om det hade funnits någon kris eller problem när det gäller Riksbankens konsolidering eller om det stod och vacklade någonstans, hade jag kunnat ha en större förståelse för den här diskussionen. Men vi har ju varit väldigt försiktiga när vi har analyserat det här. Vi har kommit till slutsatsen att det är bra med detta. Det ska inte vara mer sedan. Sedan gäller 80 procentsregeln, och det ger stabilitet och klarhet. Vi skapar den klarhet som behövs.
Fru talman! Jag ska tacka Jan Bergqvist för svaret på min fråga om motivet till ändringen av Riksbankens ställning. Jag tillåter mig att tolka det så att det var ett tvång på grund av EU-medlemskapet. Egentligen hade Jan Bergqvist älskat Riksbanken ännu mer om den hade varit kvar i den position den var då Jan Bergqvist och Anita Gradin skrev den berömda reservationen 1993. Sedan kan man diskutera tolkningen att det verkligen var ett tvång. Ändringen är ju steg 2 inför EMU-medlemskapet. Det är mycket tydligt i fördraget att det är en förberedelse för det kommande EMU-medlemskapet. Det finns ledande företrädare i EU som fortfarande hävdar att Sverige måste gå med i EMU trots den ensidiga protokollsanteckningen. Jag skulle gärna vilja höra Jan Bergqvist säga någonting om vad som händer efter ett eventuellt nej till EMU-medlemskapet. Är det då inte möjligt för oss att gå tillbaka till den gamla ordningen? Jag tycker att man har märkt övertoner i den borgerliga debatten, som Jan Bergqvist med rätta har angripit. Det finns en tendens hos vissa borgerliga politiker att på något sätt ge intryck av att vi över huvud taget inte får diskutera denna fråga därför att det försvagar trovärdigheten i den svenska ekonomiska politiken. Det försvagar trovärdigheten att vi diskuterar detta, som t.ex. Villy Bergström gör i ett inlägg i Riksbankens tidskrift. Jag skulle vilja få bekräftat att Jan Bergqvist delar min uppfattning att det är viktigt att vi har möjlighet att i demokratisk ordning diskutera denna fråga om
Fru talman! Diskutera kan man ju alltid göra. Det måste man kunna göra. Men jag är väldigt entydig i fråga om vad vi har för förpliktelser i förhållande till EU-medlemskapet. Det framgick mycket tydligt i samband med att riksdagen fattade beslut om vårt medlemskap i EU att det krävdes förändringar i Riksbankens ställning. Så länge EU har det kravet på Sverige och vi inte tänker lämna unionen, vilket jag inte hoppas, får vi faktiskt vara beredda att ställa upp på det. Sedan kommer man aldrig ifrån att det är ett värde i att det finns en bred överenskommelse om en sådan här sak, om hur Riksbanken ska organiseras och om vilken ställning den har. Bara detta att det finns en stabilitet, oavsett vilka utslag i riksdagsval och vilka olika förskjutningar i majoriteten det blir, ligger det ett extra värde i. Jag skulle t.o.m. vilja säga att i den mån det inte skulle bli ett stöd från svenska folket för ett medlemskap i valutaunionen är det en extra styrka att vi visar att vi uppfyller de krav som ställs på oss. Men när det gäller den här frågan har vi gjort en markering i samband med EU-medlemskapet att den måste behandlas i en viss demokratisk ordning. Det är inte bara att expediera fördraget, utan på den punkten har vi en nationell bestämmanderätt.
Fru talman! Jag har all respekt för att Jan Bergqvist tycker att det är värdefullt med en bred majoritet. Samtidigt kan man inte komma ifrån att opinionen kan förändras, att uppfattningar kan förändras. Det kan inte vara uteslutet att det i en framtid uppstår en opinion här i denna riksdag som vill att vi ska gå tillbaka till den gamla ordningen. Jag har följt de konstitutionella debatterna om EMU-medlemskapet och om vad det innebär. För mig är det ganska uppenbart att det är en svår fråga. Det är en svår fråga att bedöma rent konstitutionellt hur det förhåller sig. Ingen vet ju egentligen i vilket konstitutionellt läge vi hamnar efter ett svenskt nej till ett EMU-medlemskap. Det måste ske någon typ av omförhandling av relationerna. Vi kan inte tvingas utesluta möjligheten att vi i en framtid vill organisera Riksbanken på det sätt som - jag hoppas att jag har tolkat det rätt - både Jan Bergqvist och vi vänsterpartister innerst inne egentligen vill.
Fru talman! Jag är väldigt entydig på den här punkten. Det är ingen som helst tvekan om att vi är skyldiga som EU-medlemmar att uppfylla de krav som EMU:s andra fas, som det ibland har kallats, ställer på oss. Skulle vi inte göra detta skulle vår trovärdighet när det gäller Sveriges vilja att uppfylla internationella förpliktelser allvarligt kunna ifrågasättas. Det har för mig varit en självklarhet från början att Sverige även i detta avseende ska uppfylla sina internationella förpliktelser. Däremot har jag inte uppfattningen att vi till varje pris är formellt förpliktigade att ansluta oss till det tredje steget. Det blir en nationell prövning som kan ske de kommande åren.
Fru talman! Jan Bergqvist sade tidigare att man skulle leva efter devisen: Tro inte att dina meningsmotståndare har lägre motiv än du själv. Då måste jag, om fru talman ursäktar, verkligen undra vilka motiv Jan Bergqvist själv har med tanke på det han tillskriver oss andra. Han inledde sitt anförande med att säga att jag hade kommit med grova påståenden som är felaktiga. Vilka dessa påståenden skulle vara framkom inte. Sedan fortsatte han med en mycket lång litania om vår bristande demokratisyn vad gällde Riksbanksutfrågningen. Han avslutade med frågan: Om Karl Staaf kunnat läsa reservationen så ., osv. Min motfråga är: Om Karl Staaf hade fått veta att riksdagens finansutskott har en ordförande som inte kan läsa reservationen, vad skulle han ha sagt då? Det står icke ett ord i den reservation om Riksbanken som jag tillsammans med moderaterna och kristdemokraterna har lämnat om alla de saker som Jan Bergqvist kritiserar oss och framför allt mig och Folkpartiet för. Jag skulle tycka att det vore bra om Jan Bergqvist kunde klargöra varför han har ägnat en mycket stor del av sin talartid åt att anklaga oss för att tycka och vilja ha en massa saker som det inte står ett ord om i reservationen. Vad vi vill är att lagligen fastställa riksdagens rätt att kunna kalla företrädare för Riksbanken till utfrågningar för att säkerställa insynen både för riksdagen och för allmänheten. Odell, gällde att vi drar en skarp skiljelinje mellan delarna i den offentliga sektorn, att vi drar en skarp skiljelinje mellan statens egna pengar och de sparade pensionspengarna. Det här gör mig ytterligare orolig. Jag undrar hur man från majoritetens sida egentligen ser på de olika typer av tillgångar som finns i den offentliga sektorn.
Fru talman! Karin Pilsäter förstod ju själv att hon höll på med konspirationsteorier eftersom hon i sitt eget anförande talade om att hon ägnade sig åt den verksamheten. Men hon reducerade det genom att säga att hon inte betraktade det som en stor konspirationsteori utan menade att det var i den mindre skalan. Jag kan hålla med om att i jämförelse med Mats Odell är det en mindre skala. Jag vill nog ändå hävda att nu försöker Karin Pilsäter bara tala om den ena delen av reservationen. Det är väl inte så, Karin Pilsäter, att Karin Pilsäter tänker rösta emot det förslag till bifall av moderaternas motion som finns i reservationen? Det är ju inte så att reservationen säger att man delvis bifaller moderaternas motion. Den bifalles ju helt och hållet. Den här debatten är ingen nyhet för Karin Pilsäter. Den hade vi förra året också. Då var Karin Pilsäter också med på en reservation där det inte bara handlade om att bestämma att man skulle kunna kalla folk från Riksbanken. Det var också tvärtom, att folk från Riksbanken skulle kunna kräva att riksdagen ordnade utfrågningar med dem. Min fråga till Karin Pilsäter är: Står Karin Pilsäter bakom förslaget i den moderata motionen, eller är hon beredd att ändra sig och i omröstningen begära avslag på den moderata motionen och därmed också yrka avslag på reservation 3?
Fru talman! Det är härligt att höra vilken fantastisk formalism som kan regera här. Det som Jan Bergqvist hänger upp sig på är det faktum att jag inte så här i efterhand kan skriva om brödtexten i moderaternas motion. Vi har ett gemensamt förslag, att riksdagen ska tillkännage det som står i reservationen. Jag kan naturligtvis inte skriva om moderaternas brödtext i efterhand. Var det inte i själva verket så att Jan Bergqvist inte hade lagt märke till att vi har årets betänkande till diskussion och inte förra årets? Jag tror att det är det som är haken. Det vore klädsamt om Jan Bergqvist kunde säga att han helt enkelt gjort ett misstag och läst fel års papper. Jag hade gjort ett misstag förra året och inte riktigt satt mig in i ECB:s regler. Jag ställde frågan hur Jan Bergqvist och majoriteten egentligen ser på frågan om de olika delarna av den offentliga sektorns förmögenhet. Gunnar Hökmark har tidigare sagt att det här är en allians mellan dem som är hungriga och dem som inte vill att kylskåpet ska stå för sig självt. Angreppet på oss borgerliga som vill ha lite skillnad på de olika typerna av tillgångar förstärks av att Jan Bergqvist inte vill göra skillnad på de sparade pensionspengarna och eventuella överskott i statens egna finanser. Det var knappast något grovt och felaktigt påstående. Jag sade ju själv att det var jag som var lite konspiratorisk. Det här bekräftar just att det kanske inte är något konspirationstänkande att ni nästa gång kan ge er på andra pengar. Ni tycker uppenbarligen inte att det är någon skillnad på våra sparade pensionspengar och statens egna överskott.
Fru talman! Jo, det finns en skillnad. Man försöker dramatisera att vi har ett gediget överskott i den offentliga sektorns sparande, år efter år långt fram i tiden. Det ligger på topp om man jämför med andra europeiska länder och industriländer. Sedan säger man att det går med underskott i sjukförsäkringen och på andra områden. Då bortser man från vad det är som är viktigast för den ekonomiska politiken och för medborgarna. Vi kommer att kunna utveckla den frågan ytterligare i debatten om den ekonomiska politiken den 14 juni. Låt mig mycket klart säga att jag verkligen har läst årets och förra årets betänkanden i detalj, inklusive motionerna. Förra året ställde Karin Pilsäter upp på exakt det jag skrev. Det stod tydligt i reservationen. Nu försöker Karin Pilsäter gömma sig bakom att det inte står skrivet i reservationen att det är ömsesidigt. Det hjälper inte. Karin Pilsäter efterlyste tidigare tydlighet och öppenhet. Vad står det i reservationen? Därmed bifaller riksdagen - enligt era förslag - Vad innebär det att man bifaller moderatmotionen i yrkande 1? Det innebär att man ska ändra riksbankslagen så att det införs en föreskrift om rätt till utskottsutfrågning enligt vad som anförs i motionen. Vad anförs i motionen? Att man ska ha en ömsesidig rätt att föranstalta om utskottsutfrågning. Som förebild kan tas artikel 13 mom. 3 andra stycket i Amsterdamfördraget, där man beskriver den europeiska centralbanksmodellen. Det är alltså ett yrkande som, om det bifalls, innebär ömsesidighet. Jag tycker att det är beklämmande att Karin Pilsäter inte vågar stå för vad det faktiskt innehåller. Det är inte delvis bifall till moderatmotionen, utan ni sväljer den helt och hållet, med hull och hår.

Fru talman! Jag är naturligtvis väldigt glad över den slutsats som majoriteten i utskottet kommit till, att man ska ta extra 20 miljarder från Riksbanken. Jag är också smickrad av Lena Eks och Gunnar Hökmarks syn på min roll i sammanhanget, men det kan vara värt att påpeka att det är ganska olika argumentering som leder fram till samma slutsats. För mig är huvudargumentet att Riksbanken inte längre har något växelkursmål, och därmed har man inte något behov av en valutareserv. Under senare tid har marknadsfundamentalisterna mer och mer ifrågasatt att man ska stödköpa för att hävda en valutakurs. Det ser man som en avvikelse från marknadsekonomin. Jag tycker att det är alldeles naturligt att valutareserven minskas när behovet har förändrats så pass radikalt som det har. Karin Pilsäter frågar i sitt huvudanförande om Riksbankens uppdrag är fel. Visst är det fel. Riksbanken har fått ett neandertaluppdrag där man bara ska beakta en faktor. I ett civiliserat samhälle ska man resonera sig fram till besluten och kunna ta alla faktorer i beaktande. Något som jag saknar i utskottsbetänkandet är en analys av de olika strategier som man skulle kunna tillämpa beroende på om Sverige går med i EMU och i så fall hur Sverige går med i EMU. Går vi direkt in i EMU har vi inget behov av någon valutareserv. Den valutareserv vi då har kommer att tillfalla ECB. Om det blir så att vi, om vi ska vara med i EMU, först ska vara med i ERM har vi verkligen behov av en valutareserv. Vi har erfarenheterna från 1991 1992, och de är förfärande. Det skulle förvåna mig väldigt mycket om någon ledamot av finansutskottet eller Sveriges riksdag med gott samvete kan föra in Den lärdom man kan dra av vårt experiment som informella ERM-medlemmar är att fast växelkurs och fri rörlighet för kapitalet är oförenliga. Det är livsfarligt. Mitt huvudalternativ är naturligtvis att vi ska fortsätta att tillämpa den flytande kronan. Men jag vill också understryka Lars Jonungs slutsatser när han säger att det inte finns någon stabiliseringspolitisk sanning. Den rätta metoden kommer att variera över tiden. När det gäller hur Riksbanken har fungerat anser Gunnar Hökmark att det har varit en enorm succé. Det har varit förhållandevis framgångsrikt, det kan jag hålla med om, även om det finns anmärkningar att göra. Men man måste också titta på om det är på grund av flytet eller på grund av oberoendet. Det är beklagligt när de borgerliga företrädarna blandar samman oberoende och oberörbarhet.

Fru talman! I diskussionen om man kan begära att Riksbanken överlämnar ytterligare 20 miljarder av sin vinst till statskassan finns det en redogörelse i materialet för varifrån pengarna kommer. En väldigt stor del beror på kronförsvagningen. En annan stor del beror på att man har värderat om det guld som finns som säkerhet. Den tredje stora delen handlar om att man har bytt teknik i arbetet. På många andra håll och i det material som kommer från den socialdemokratiska riksdagsgruppen utgår man ifrån att kronan är undervärderad, att kursen kommer att förändras, att den nedåtgående kurvan kommer att brytas och att den kommer att gå upp igen. Det är ologiskt att begära att man taxerar ut pengarna i ett läge som är så osäkert. I sina egna prognoser tror man på en förändring av kronkursen. Det skulle innebära ett helt annat resultat för Riksbanken.
Fru talman! Jag har inga invändningar mot de beräkningar som finns i utskottets analys av situationen. Men jag har fortfarande uppfattningen att utan ett växelkursmål är behovet av en valutareserv så gott som obefintligt. Jag hade gärna fått någon synpunkt på hur situationen skulle kunna förändras beroende på vilken strategi och vilken väg som den majoritet som tyvärr finns här i riksdagen för EMU-medlemskap har.
Fru talman! Nu förespråkar inte Centerpartiet ett medlemskap i valutaunionen. Då kanske jag kan få ställa frågan: Är det inte ologiskt att begära den här uttaxeringen när en så stor del av Riksbankens vinst beror på kronförsvagningen? Detta sker i ett läge där man samtidigt säger att kronans kurs kommer att stärkas.
Fru talman! Vi får verkligen hoppas att kronan kommer att stärkas. Vi är nu i ett läge där det skulle behövas. Jag är fortfarande väldigt fundersam på hur man inom borgerligheten ser på detta. Är det över huvud taget tänkbart att Sverige går med i ERM?

Fru talman! Det var bra att Bengt-Ola Ryttar tog till orda eftersom vi då får tillfälle att klargöra vissa saker. Jag vill göra väldigt tydligt att vi i utskottet inte alls delar uppfattningen att det inte skulle behövas någon valutareserv. Tvärtom är det viktigt att vi har en beredskap för olika situationer som kan komma i framtiden. Jag är mycket bestämd på att vi måste vara noga med att det finns en rejäl konsolidering i Riksbanken så att man säkert och utan tvekan kan klara alla de uppgifter som Riksbanken har att klara. Det gäller de penningpolitiska uppgifterna, de valutapolitiska uppgifterna och andra uppgifter. Bengt-Ola Ryttars resonemang om att det inte behövs någon valutareserv är äventyrligt, och jag vill ta avstånd från det. På presskonferenser och i den allmänna debatten har man gjort en massa påståenden i luften utan att veta någonting. Därför vill jag be Bengt-Ola Ryttar bekräfta att de har fel som svänger sig med att detta var en motion som vi har beställt därför att vi ville ha den att agera med. Jag vill också understryka en sak apropå detta att vi när vi avstyrker motionen inte gör det i själva verket. Det är faktiskt så att vi avstyrker motionen därför att vi tar avstånd från förslagen.
Fru talman! Det kanske viktigaste är att konstatera att jag inte är Göran Perssons bulvan i denna fråga. Motionen är inte placerad. Det är nog ganska lätt för vem som helst att se detta om man läser motionen och jämför den med den argumentering som Jan Bergqvist för fram här. Jag blir lite grann orolig av den. Det skulle kunna tyda på att Jan Bergqvist vore beredd att ta in Sverige i ett ERM-medlemskap under två år för att kvalificera för EMU.

Fru talman! Jag tycker att alla här i kammaren har anledning att vara tacksam mot Bengt-Ola Ryttar. Han har gett en klarhet till dagens diskussion. Det är ingen som har påstått att motionen skulle ha varit planterad. Tvärtom är jag övertygad om att Bengt-Ola Ryttar har motionerat mot bakgrund av just de motiv som han har redovisat här i dag. Han anser inte att Riksbanken bör ha en valutareserv, att den inte bör ha den styrka och kraft som behövs för att vi ska kunna gå med i ERM 2 och att den inte behöver något större eget kapital. Det är helt solklart. Det finns ingen som har betvivlat detta. Problemet är att vänstermajoriteten i utskottet - där rätt många delar Bengt-Ola Ryttars uppfattning - har avstyrkt motionen med motiveringen att man inte vill ge bifall till att man ska avsätta 40 miljarder från Riksbanken till staten utan i stället vill avsätta två gånger 20 miljarder till staten. Man uppnår självfallet, som var och en ser som är bevandrad i matematik, just de syften som Bengt-Ola Ryttar är ute efter. Det är också möjligt att man har andra syften. Men det är mycket bra och mycket entydigt att Ryttar har redovisat de argument som han har haft för förslaget att överföra 40 miljarder från Sedan kan var och en fundera på om inte samma syften verkställs genom att man i stället överför två gånger 20 miljarder. För den matematiskt bevandrade är skillnaden marginell. I grunden bör Bengt-Ola Ryttar gratuleras. Men Riksbanken och vi som värnar om en stark och oberoende riksbank förlorar när vänstermajoriteten i praktiken tillstyrker de två gånger 20 miljarderna, vilket är lika med 40 miljarder.
Fru talman! Jag är naturligtvis glad över att utskottet har hamnat på den ståndpunkten. Men jag tror inte att det är så att majoriteten av majoriteten har samma motivering för detta som jag har. Jag har privilegiet att vara en ganska perifer figur i den här frågan. Jag stör inte marknaden. Men det är skillnad för er som sitter i finansutskottet. Det gör att ni har ganska annorlunda förutsättningar. I grunden handlar den här frågan om demokratisyn. Jag tycker att det är väldigt beklagligt att vi har kommit tillbaka till samma typ av demokratisyn som rådde före första världskriget. Det tycks vara kommunicerande kärl här. Tycker man si i ekonomiska frågor tycker man automatiskt så när det gäller demokratin. Det är tydligen ekonomin som är den styrande faktorn. Jag har inte så lång tid kvar här i riksdagen. Men den tid som är kvar ska jag ändå försöka att bekämpa den demokratisyn som nu breder ut sig och som nya riksbankslagen är ett uttryck för.
Fru talman! Jag tycker att Bengt-Ola Ryttars uppfattning är fullt respektabel, och den ska respekteras också för att han säger det så entydigt. Jag tycker att det är en bra summering av den här eftermiddagens diskussion. Det finns uppenbarligen även bland vänstermajoritetens egna företrädare en oklarhet om vilka uppfattningar som styr majoriteten av majoriteten. Majoriteten tillstyrker en motion som har som syfte att minska valutareserven, göra det svårare att gå med i ERM 2 och utgår från att dagens uppdrag till Riksbanken inte är särskilt viktigt utan att man tvärtom bör lämna det. Oavsett vilka andra syften som majoriteten av majoriteten har är det likväl en motion som har tillkommit i detta syfte som den nu tillstyrker. Det bifallet får självfallet de konsekvenser som är önskade av Bengt-Ola Ryttar.
Fru talman! Dessvärre kan jag inte stoltsera med att motionen skulle vara biträdd. Den är präktigt avslagen. Det är det ledsamma faktumet, men det får jag leva med. Jag är ändå glad över resultatet.

Fru talman! Det här ärendet handlar om den s.k. Tobinskatten, dvs. en skatt på internationella valutatransaktioner. Även bland dem som driver frågan sägs det ofta att den är orealistisk och att det inte kommer att gå att genomföra den - av de många olika skäl som också finns redovisade både i debatten och i det här betänkandet. Likväl driver man det här, och därmed får frågan en annan valör än själva Tobinskatten i sig. Det handlar rätt mycket om vilka signaler vi vill sända om vår syn på frihandel och om hur man ska kunna få till stånd ett fungerande internationellt betalningssystem och finanssystem med stabilitet, insyn, transparens och en förmåga att klara olika förändringar i världsekonomin. Man kan välja att driva frågan om den fria handeln, driva frågan om att på det viset skapa internationella forum för att se till att den internationella finansmarknaden blir så stabil som möjligt - något som också redovisas i flera reservationer och i den utskottsutfrågning som finns. Eller så kan man ägna sig åt att driva frågan om Tobinskatten, som ju också i sig själv innebär ett misstänkliggörande av vad den fria handeln innebär. Jag tror att det har en rätt stor betydelse för hur man ställer sig i denna fråga också. Vi har redan sett under det senaste året hur också företrädare för regeringen i ivern att på olika sätt ställa sig bakom eller sympatisera med Tobinskatten legitimerat en syn på den fria handeln och på öppna finansmarknader som försvårar de förändringar som skulle vara bra för inte minst världens fattiga folk. Jag tycker att man ska ha klart för sig, även om inte sambandet självklart är direkt och entydigt, att det faktiskt är så att Sverige under ordförandeskapet har förlorat en mycket viktig fråga, nämligen att ge de fattigaste länderna fritt tillträde till de rika marknaderna i världen genom att öppna upp för bl.a. spannmål, ris och en lång rad andra produkter som de fattiga länderna har. Den överenskommelsen har kommit fram i EU med fem års fördröjning. Jag är övertygad om att om vi hade haft en regering som entydigt kunde argumentera, och sätta prestige och tyngd bakom argumentationen, för den fria handeln, hade man kunnat lyckas bättre. Nu låter man de fattigaste länderna vänta onödigt länge innan de får fritt tillträde till de europeiska marknaderna. Regeringen har valt att i stället ge legitimitet åt dem som på olika sätt försöker misstänkliggöra vad fri handel och fria kapitalrörelser innebär. Man ska ha klart för sig att den fria handeln är den kraft som mer än något annat har skapat välståndet och välfärden runtom i världen. Vi ska också ha klart för oss att det är i de delar av världen där handeln är reglerad och politiskt styrd som stagnationen i ekonomin finns kvar. Det är där välfärden brister, där man står stilla och stampar och där människor tvingas leva vidare i förnedring. Man ska också ha klart för sig att den utveckling av de internationella finansmarknaderna som så ofta misstänkliggörs från vänsterhåll faktiskt har lett till att vi sedan 80-talet har fått en utveckling där räntorna är hälften så stora eller en tredjedel så stora som de var då. Och skälet är mycket enkelt. Bättre fungerande marknader innebär bättre möjligheter, bättre balans, bättre stabilitet och bättre tillgång till kapital. Det är ju allra viktigast för de länder och regioner som inte har egna, fungerande inhemska kapitalmarknader. Nu säger vänstern i dess olika schatteringar: Det här är inte bra. Vi måste reglera, styra och hantera. Det är precis på det sättet som man i många andra fall under många andra årtionden har velat reglera, styra och begränsa öppna ekonomier. Och resultaten har alltid blivit desamma. Jag tror inte ens att Johan Lönnroth här i dag kan peka på något land, någon region, som genom planekonomi, styrning av kapitalrörelser eller styrning av handel har varit bättre på att uppnå välfärd än de länder som har öppnat sina gränser för både kapitalrörelser och fri handel. Därmed blir den här frågan en moralisk fråga, fru talman. Det är ju så genomgående i vänstermajoritetens argumentation för Tobinskatten att man inte hävdar att den kommer att uppnå sina mål. Det är ingen som i betänkandet försökt argumentera för att de invändningar som riktats mot Tobinskatten är felaktiga. Vid den utfrågning som vi hade kring Tobinskatten framkom det på punkt efter punkt en analys, fakta och resonemang, om att de olika mål som anhängarna säger sig vilja uppnå inte kan uppnås med en Tobinskatt. Varken vid utfrågningen eller sedan vid behandlingen är det någon från vänstermajoriteten som har hävdat att detta är fel. Man är på något sätt som ett litet barn som är på tivoli och får syn på sockervadd. Man säger: Jag vill, jag vill, jag vill! Men man vet inte riktigt varför. Även om man vet att det inte är riktigt bra säger man: Jag vill! Någon sade vid utskottsutfrågningen att det är en viktig symbolfråga. Ska det vara så billigt och så enkelt att vi i Sveriges riksdag ska binda oss för en långtgående förändring med långtgående konsekvenser för både internationella valutamarknader och fri handel på grund av att vänstern söker en symbol och en intressant fråga att diskutera? Fru talman! Det är ett fattigdomsbevis att majoriteten i det här betänkandet inte har kunnat bemöta de invändningar som riktas mot Tobinskatten. Konsekvenserna av Tobinskatten kommer att bli desamma som de alltid blir när man inför en tull. Tullar leder till högre kostnader och sämre fungerande marknader. Det är också syftet. Man vill kasta grus i maskineriet. Vi vet också att tullar och sämre fungerande marknader drabbar dem som är fattigast, dem som har svårast att betala de fördyrande kostnaderna. Så är det när det gäller tullar på varor och tjänster, och så är det när det gäller tullar på kapitalrörelser. Konsekvensen av en Tobinskatt skulle vara precis den som redovisats i det här betänkandet och under de olika utfrågningar som utskottet avhållit. Det handlar om sämre likviditet på de internationella kapitalmarknaderna. Det handlar också om minskad riskspridning, vilket drabbar både de regioner som behöver mer investeringar och alla de som vill ha lätt fungerande fri handel. Konsekvensen blir, något som även anhängarna vid utskottets utfrågning påpekade, en högre ränta. Jag skulle vilja fråga de anhängare som kommer att gå upp i debatten i dag: Varför har ni inte i betänkandet bemött de invändningar som finns mot det som ni själva anser vara målet med Tobinskatten? Är det så att ni i själva verket underkänner det som Tobinanhängarna vid utskottsutfrågningen erkänner, alltså att det blir en högre ränta? Är det så, Johan Lönnroth, Tommy Waidelich och andra, att ni anser att det blir en högre ränta som drabbar låntagare världen över men att ni tycker att det är värt det priset för att den politiska symboliken är så viktig? Har ni funderat på vilka kostnader detta innebär för olika delar av världen? I den rika världen kommer man ju att kunna betala Tobinskatten fram och tillbaka. Framför allt kommer man inte att behöva betala så mycket. Inom de stora valutaområdena behöver man ju inte betala någon skatt. Det är så fort vi har handel och kapitalrörelser mellan den rika världen och den fattiga världen som Tobinskatten framför allt kommer att slå till. Då kommer den att slå till både som en tullkostnad och genom att den driver upp räntorna. Om bara en tredjedel av den ränta som vi hade på 80-talet skulle komma tillbaka, dvs. om den internationella räntenivån skulle stiga, så skulle det få mycket omfattande konsekvenser för framför allt de länder och regioner som allra mest behöver investeringar och som saknar en inhemsk kapitalmarknad. Vi redovisar i vår reservation, fru talman, vad detta skulle innebära för ett land som Vietnam. Vi pekar på att det skulle innebära en ökad kostnad på kanske 100 miljoner dollar på grund av både Tobinskatten och de effekter som följer av högre ränta. Då kan man ställa sig frågan: Vad är poängen med att på det här viset lansera en idé som innebär att man försvårar för fri handel? Man urholkar de internationella finansmarknaderna med högre räntenivåer som följd. Dessutom får det konsekvenser som framför allt drabbar de fattigaste länderna. Det är nämligen så att Tobinskatt och högre räntor framför allt kommer att drabba världens låntagare. Det kommer att drabba just dem som är i minst behov av högre kostnader och som allra mest behöver investeringar. Därför skulle jag vilja ställa en fråga.

Jag tycker att det vore bra om ni i dag antingen bemöter de argument och invändningar som finns mot Tobinskatten eller lägger ned er talan och ser till att släppa en idé som är dålig för världen, men som framför allt är allra sämst för världens fattiga folk. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen.

Fru talman! Kolleger! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 2. Jag vill också säga att vi tycker att debatten i sig är viktig. Många är oroliga över den allt snabbare och gränsöverskridande ekonomin. Inte minst har i den här debatten också uppmärksammats behovet av ökade resurser till det internationella utvecklingssamarbetet. Frågorna är viktiga. Men detta gör också att man lätt blandar samman mål och medel. Enligt min uppfattning kan denna fråga lätt glida över till - låt oss säga - taktik. Utskottsbetänkandet ger, som jag uppfattar det och som också Gunnar Hökmark nyss sade, inte mycket, om något, sakligt stöd för att en Tobinskatt över huvud taget ska övervägas. Målet om en rättvis världsordning är en sak, men argumenten emot är så besvärande, och samtidigt tycks trycket på majoriteten här vara så stort utifrån, att man inte riktigt kan hantera denna heta potatis. Den skickas i stället över till handelsminister Pagrotsky och hans globaliseringsutredning. Det känns ungefär som att Pagrotsky ska få denna Tobinskatt i handen och likt Hamlet säga: Tobin or not Tobin, that is the question. Egentligen har frågan besvarats, t.ex. under den utfrågning som vi hade i finansutskottet. Där formligen radades argumenten upp från Klas Eklund och från vice riksbankschefen Srejber, och bemöttes inte. Inte ens Johan Lönnroth bemötte i sak de argument som fördes fram. Jag tycker att det är ett svaghetstecken, som bör komma utanför denna kammare. Det känns som sagt som att man av taktiska skäl planterar frågan någon annanstans, fru talman. Det handlar alltså om Tobinskatt - om att vilja ha en omsättningsskatt på valutatransaktioner. Om man ser tillbaka till Tobins egna motiv så ser man att han hade två vägar för att minska finansmarknadens alltför stora effektivitet, som ledde till de här snabba, kraftiga valutarörelserna. Den ena vägen var att integrera de internationella ekonomierna mer och att kanske skapa flera gemensamma eller t.o.m. en gemensam valuta och en gemensam penning och finanspolitik. Jag föreställer mig att en logisk följd om man följer Tobin, för Lönnroth och t.o.m. för ATTAC-rörelsen, är att vara för färre valutaområden och för att skapa fler, i bästa fall, optimala valutaområden och till slut kanske bara en valuta. Slutsatsen skulle då bli att vänstern argumenterade för EMU eller för euron och drabbades av någon typ av "eurofori" i stället för "eurofobi" - som nu verkar vara fallet. Den andra vägen som Tobin förespråkade var, som vi har hört, att kasta lite grus i de övereffektiva internationella finansmarknaderna. Då hamnar förespråkarna i att argumentera för någon form av kontrollerande ny överstatlig skattestruktur. Jag kan förstå att Johan Lönnroth hamnar där, men att socialdemokraterna hamnar där också tycker jag är anmärkningsvärt. Lönnroth vill alltså ha ett överstatligt grus för att dämpa valutornas rörelser, och det tycker jag är intressant. Det finns ett antal presenterade argument för, även om de under vår utfrågning var svaga. Detta finns också redovisat i betänkandet för intresserad allmänhet och kolleger att läsa. Argumenten var alltså svaga. Det finns alltså ett antal argument för Tobinskatten. Ett som jag tycker är tveksamt är den lockelse som man i och för sig kan känna som politiker att hämta in mer skattemedel. Man kan räkna ut att det skulle bli 30-300 miljarder årligen osv. Argumenten emot betecknar jag, som jag sade förut, som inte bara tekniska utan även mer djupgående. De var förödande. De handlar om att det inte ens finns belägg, som Klas Eklund sade, för att svängningarna på valutamarknaderna skulle minska med en sådan här skatt. Nya trösklar i form av skatter skulle i stället öka volatiliteten - som svängningarna kallas på ett tekniskt språk - och drabba fel valutaflöden. Som Gunnar Hökmark var inne på kan det röra sig om seriös vanlig, daglig valutahandel med försäkringsverksamhet, med riskminimering som har små marginaler. Det är just den som kanske stoppas upp, dvs. detta slår helt enkelt mot frihandeln. Waidelich driver den linjen så tycker jag att de ska säga det tydligt och klart. Detta är någonting som faktiskt försvårar frihandeln, som ändå betyder så mycket för välståndet - inte minst i utvecklingsländerna. Eva Srejber m.fl. skrev i Dagens Industri för några veckor sedan om de internationella normer som behövs framför Tobinskatten. Tobinskatten träffar inte ens hjärtat av problemet. Man talar om öppenhet, om penningpolitik, om statens budgetpolitik och om regler för hantering av allt ifrån konkurser i företag till ägarstyrning m.m. Det är den typen av normer och ramverk som också för övrigt ligger i begreppet social marknadsekonomi, som Kristdemokraterna driver internationellt. Det är också vårt svar på detta. Målet om en rättvis världsordning är gott, men medlet Tobinskatt verkar enligt argumenten inte vara gott, utan t.o.m. kontraproduktivt. Vår inställning är alltså ett nej - ett klart ja till motiven men ett nej till medlet. Med globalisering måste i stället ett växande ansvar komma. Vi menar att man ska svara upp till det genom ökat bistånd - framför allt genom en bättre och väl fungerande frihandel som får även utvecklingsländernas ekonomi att successivt blomstra. Bort med handelsmurar och annat, och förbättra möjligheterna för frihandel, fru talman!

Fru talman! Världen växer för människorna. Det är inte något helt nytt - det är tvärtom en utveckling som har pågått i årtusenden. Men utvecklingen har kanske gått lite snabbare under senare år än vad den har gjort tidigare. Globaliseringen är enligt vår uppfattning god. Den är i grunden god, därför att den ger människor större möjligheter. Det som är den stora utmaningen nu, och det som väcker vreden hos liberaler är att fördelarna med globaliseringen inte når fler. Det måste de göra. Fler måste kunna njuta frukterna av den globaliserade ekonomin. Detta innebär också att nya situationer måste hanteras. Det som vi tidigare kunde hantera på ett visst sätt i en viss situation måste vi nu hitta nya former och vägar för. Parallellt med globaliseringen av ekonomin måste också en globalisering av solidariteten och en globalisering av beslutsfattandet komma. Politiken och solidariteten har ju inte i alla lägen hängt med. Det som dagens betänkande egentligen handlar om och som vi ska diskutera är frågan om en internationell skatt på valutatransaktioner, en s.k. Tobinskatt - uppkallad efter professor Tobin. Denna skatt har diskuterats och utretts sedan 1973, så det är ingen 90 talsfråga men den har lite grann fått ny aktualitet igen genom att vi under senare år haft ett antal finans och valutakriser - Asien, Ryssland, Brasilien osv - och det har gett ny kraft. Kriser är ingenting nytt. Tvärtom finns det väl en hel del som talar för att de kriser som vi haft under senare år har varit något mindre än tidigare. Dessutom har man snabbare fått en återhämtning. Däremot har vi genom ekonomins ökande globalisering sett spridningseffekter - både snabbare och vidare. Fru talman! Många upplever det som ett problem i sig att människor handlar med valutor fram och tillbaka. En del tycker att det är spekulation i sig om man inte alltid köper en vara, produkt, för pengarna. Andra menar att det finns skadlig spekulation. Själv tillhör jag nog mer den senare kategorin. Jag tycker inte att det är något problem att man växlar pengar. Däremot finns det skadlig spekulation som kan få negativa effekter. Det finns också en mängd andra skadliga företeelser i marknadsekonomin. En fri ekonomi, en fri handel och ett fritt ekonomiskt utbyte kräver en situation som inte är regelfri. En regelfri ekonomi blir nämligen inte en fri ekonomi, utan det krävs spelregler. När spelplanen ändras från att vara lokal och nationell måste också spelreglerna följa med ute i världen för att marknadsekonomin ska kunna fungera. Av någon anledning har i vissa sammanhang den här transaktionsskatten kommit fram som en sorts universallösning på en lång rad olika problem. Jag tycker att man där på ett mycket olyckligt sätt blandar ihop mål och medel. Transaktionsskatten i sig verkar vara målet. Sedan försöker man hitta på olika effekter av den här skatten för att legitimera den. Men det rimliga angreppssättet för oss måste ju vara raka motsatsen: Vilka mål är det som vi är ute efter att uppnå? När vi bestämt oss för det gäller det att fundera över vilka metoder som är verksamma. Nu ska vi alltså diskutera metoden transaktionsskatt. Då återstår väl bara att konstatera - även om man aldrig kan säga att det finns en absolut sanning för saker och ting som inte är prövade i verkligheten - att olika typer av analyser tämligen entydigt visar att denna transaktionsskatt inte skulle öka stabiliteten på marknaderna. Det är ganska entydigt att den inte skulle förhindra uppkomsten av kriser därför att kriser uppkommer av andra skäl. Den skulle heller inte förhindra skadlig spekulation. Tvärtom skulle den leda bl.a. till sämre likviditet och kunna bidra till ökade svängningar i växelkurser och till ökad instabilitet. Är det då en bra idé att lägga en väldig massa krut och energi på att försöka genomföra ett medel som förefaller ha mer negativa än positiva effekter? Mitt och Folkpartiets svar på den frågan är: Nej, det verkar ganska dumt. Då är det väl bättre att lägga energi på att försöka genomföra medel som vi tror leder mot de mål som vi har satt upp: en mer stabil finansmarknad, en ökad internationell solidaritet och en ökad internationell handel. Det konstiga i betänkandet är, tycker jag, att majoriteten bestående av socialdemokrater, vänsterpartister, centerpartister och miljöpartister liksom inte förhåller sig till själva skatten, utan de skriver på slutet ungefär så här: Vi har haft en utfrågning och vi kan konstatera att en del tycker att det verkar bra och en del att det verkar dåligt, så vi skickar uppdraget till Pagrotsky för att titta lite till på det här. Jag tycker att det är ett mycket konstigt sätt att behandla de här motionerna. I utskottet har vi faktiskt lagt rätt mycket tid och energi på att själva försöka sätta oss in i detta men det vill majoriteten liksom inte förhålla sig till. Jag tror att det, precis som tidigare talare sagt här, beror på att man inte riktigt vet vad man ska göra av denna varma potatis. Några partier har redan bestämt sig för att vara för. Ändå skriver de i betänkandet att vi nog får titta vidare på detta. I särskilda yttranden står det att de egentligen är för. Andra partier säger sig inte vara för. Kanske vill man skapa en majoritet där man så att säga inte tar ställning fastän en del tar ställning. Det vore väldigt bra om Socialdemokraternas och Centerpartiets företrädare här kunde förklara dels varför de vill att frågan ska utredas mer när de själva säger att den redan är ganska väl analyserad och att en del tycker att detta är bra och andra att det är dåligt, dels varför de själva inte kan bekänna färg och säga vad de tycker i själva sakfrågan om den här transaktionsskatten. Jag tycker att diskussionen om Tobinskatten väldigt mycket hänger samman med de olika mål som anhängarna säger sig vilja uppnå. Det är ju lite olika mål. En del vill använda det här till att finansiera FN. Andra vill använda det till att finansiera utvecklingsbistånd. Men naturligtvis kan inte samma pengar användas två gånger. Frågan är om man alls har några pengar att använda. Transaktionsskatten i sig skulle nog drabba utvecklingen i u-länder mer än den skulle drabba oss själva eftersom u-länderna oftare är den mottagande parten avseende sådana här transaktioner när det gäller investeringskapital. Man måste ändå fråga sig: Är problemet med den bristande betalningsviljan hos de rika länderna när det gäller internationellt bistånd att de rika länderna har för få skattebaser? Är det därför att regeringen i Sverige har för få skattebaser som biståndet under senare år varit nere vid skammens gräns? Var det därför att Ruwaida inte hade ytterligare skattebaser som ni inte kunde höja biståndet på det sätt som Folkpartiets budgetförslag innebar? Var det alltså för lite skattebaser? Nej, jag tror inte det, utan skälet var att man gjorde en annan prioritering beträffande de pengar som man fick in av alla skattebaser som man redan har - och de är sannerligen redan rätt så många. På utfrågningen sade Leif Pagrotsky någonting mycket viktigt, även om han på något sätt landade på att han rätt så mycket var för en Tobinskatt. Han sade nämligen att de viktigaste frågorna handlar om frihandel och att det är det som man ska jobba med. Han sade också att det var en viktig signal när EU som första tullområde valde att säga att man sätter en slutpunkt för tullar, kvoter och sådana skyddsmekanismer gentemot de fattigaste länderna. Ingen annan har gjort det. Sanningen är dock att inte heller EU har gjort det, utan när det gäller de varor som de fattigaste länderna faktiskt kan sälja ska man återkomma till frågan om några år för att då se hur det hela utvecklas och för att se om man kan tänka sig att sätta ett slutdatum. Inte ens det målet har man alltså nått. Jordbruksstödet i EU och USA uppgår i dag till ungefär fem till tio gånger så stora belopp som en Tobinskatt skulle inbringa om den fungerade och genomfördes över hela jordklotet. Fem till tio gånger större belopp handlar alltså jordbruksstödet om. Borde vi då inte lägga vårt krut på att försöka bekämpa den orättfärdiga jordbrukspolitiken? Det skulle dessutom gagna konsumenterna här hemma. Genom att man lägger krutet på att jobba med frågor som, om det som de gäller genomfördes, inte skulle vara bra och som heller inte är genomförbara, kommer man inte i mål med de frågor som verkligen är viktiga och som verkligen leder mot målen. Till sist, fru talman, har jag ytterligare en fråga. Det handlar om demokratisk kontroll och om att man vill ha demokratiska beslut i stället för marknaden osv. Varför vill ni inte lägga er huvudenergi på att göra det möjligt att i demokratisk ordning fatta beslut om de frågor som faktiskt skulle kunna leda till en stabilare finansmarknad? Det handlar då om allt som räknats upp här och alla de organen - internationella organ som finns men som i många fall behöver reformeras och där man från svensk sida skulle behöva driva på för att få bättre gemensamma regelverk, bättre transparens och bättre stabilitet. Är inte det demokratisk kontroll och politiska beslut som är lika mycket värda som att beslut fattas om symbolhandlingar som inte leder mot målen? Det leder mig över till den frågeställning som jag själv inte alls har särskilt svårt för, nämligen frågan om nationellt beslutsfattande kontra överstatligt beslutsfattande. Jag vet att av er som står bakom majoriteten är det bara Miljöpartiet som ens en gång kan tänka sig att man på Europanivå skulle ha en gemensam koldioxidskatt. Koldioxid är vi överens allihop om är garanterat farligt. Det är alla koldioxidutsläpp, inte bara några. Men där är ni väldigt bestämda motståndare till att man ens på Europanivå skulle fatta ett gemensamt beslut om det. Hur anser ni att detta står i förhållande till att ni tycker att man ska ha en skatt över hela jorden, eller i varje fall över väldigt många länder, som det rimligtvis måste fattas beslut om för att den ska fungera på någon annan arena än i detta lands riksdag? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.

Fru talman! "Den enda gången jag skrattar är när jag känner mig mätt. Nu är det mer än fem år sedan jag åt mig riktigt mätt." Orden är Jessica Chandirus från Uganda. Lyssna noga på vad Jessica har att säga: "Den enda gången jag skrattar är när jag känner mig mätt. Nu är det mer än fem år sedan jag åt mig riktigt mätt." Jessicas liv är en kamp för överlevnad, en kamp för att få mat för dagen. Mer än 600 miljoner barn och ungdomar lever i samma verklighet. För Jessica och alla andra i hennes situation är det självklart att vi måste fortsätta våra ansträngningar i biståndspolitiken. Det svenska biståndet ökar nu snabbt, både genom tillväxten i Sverige och genom nya budgetsatsningar. För Jessicas skull krävs att vi i de rika länderna öppnar våra gränser för import från underutvecklade länder, att vi inte straffbelägger deras varor med olika tullar och avgifter. Här har EU en viktig roll, och den socialdemokratiska regeringen har också nått framsteg på detta område under det svenska ordförandeskapet. För Jessicas bästa borde vi skriva av de fattigaste ländernas skulder till oss. Det är oacceptabelt att deras exportinkomster ska gå till lån som egentligen borde ha varit bistånd. Det är viktigt att utgå från Jessica och alla andra i samma situation när vi diskuterar globaliseringen, kapitalets ökade makt på demokratins bekostnad, miljöförstöring, klyftan mellan nord och syd, svälten. Olof Palme fångade detta individperspektiv i ett tal på världslivsmedelsdagen i Rom 1983. Han sade: "40 000 små barn får skador för livet eller dör dagligen därför att de inte har nog att äta. I själva verket är det tillräckligt att fråga sig varför ett enda barn måste dö därför att vi andra inte klarat av att organisera världen så att folk åtminstone får mat för dagen. Många av oss har mött detta enda barn, i en by någonstans, som tittat på oss med sina oskyldiga ögon och frågat när han och hans syskon ska få något att äta. De av oss som mött barnet kommer aldrig att glömma det." Palme menade att ofrihet och globala orättvisor kunde få lika stor sprängkraft på sikt som kärnvapenhotet. Palme fick rätt. I dag står de globala orättvisorna i fokus på samma sätt som dåtidens kärnvapendebatt. Det senaste decenniets omfattande finansiella kriser visar att den demokratiska kontrollen av de finansiella marknaderna har minskat. De globala orättvisorna ökar. En viktig uppgift är att på internationell basis återvinna det demokratiska inflytande och den demokratiska insyn som tidigare fanns på nationell nivå. Endast så kan globaliseringens utmaningar mötas. Det handlar om hur tillväxt och välstånd befrämjas i utvecklingsländerna, hur finansmarknaderna stabiliseras och hur åtgärder mot de växande globala utmaningarna ska finansieras, t.ex. den ökande fattigdomen i olika delar av världen, miljöförstöringen, utbredningen av hiv/aids och klimatförändringarna. Det är angeläget att formulera en politik och en strategi som kan möta dessa globaliseringens utmaningar och som innebär att demokratin och medborgarnas intressen hävdas. En viktig del i en sådan politik är reformeringen av det internationella finanssystemet och de internationella finansiella institutionerna. Tydliga regler och normer måste införas och följas upp. Öppenhet och insyn måste förbättras både nationellt och internationellt samtidigt som samarbetet mellan institutioner och länder måste utökas och fördjupas. Dessutom bör det inrättas ett ekonomiskt säkerhetsråd inom ramen för FN. Vi socialdemokrater driver den frågan i dag, tillsammans med våra systerpartier inom socialistinternationalen. Ett ekonomiskt säkerhetsråd skulle kunna bidra till en bättre samordning av internationell ekonomisk politik för att bemöta globala frågor som stabiliteten hos valutakurser och internationella kapitalflöden, hinder mot skattekonkurrens och handling i globala program för att minska arbetslöshet och stimulera ekonomisk återuppbyggnad. Fru talman! Finansutskottet vill att regeringen utarbetar en globaliseringsstrategi där både Tobinskatten och andra förslag för att möta växande globala utmaningar värderas och prioriteras. Denna strategi och prioritering av åtgärder bör sedan utgöra grunden för Sveriges agerande i internationella församlingar som FN och EU. Det gäller såväl enskilt svenskt agerande som ett samordnat agerande med övriga Bakom kravet om en globaliseringsstrategi står inte bara vi socialdemokrater. Vi har fått stöd för detta från Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det innebär att det nu finns en majoritet i riksdagen för att hålla dörren öppen för en Tobiskatt. Vi vet att Tobinskatten i dag saknar stöd bland världens regeringar och parlament. För den skull är det inte automatiskt ett dåligt förslag. Det innebär också att arbetet med att formulera en globaliseringsstrategi fortsätter oavsett Tobinskattens vara eller icke vara. Debatten om medel får inte försinka arbetet med att stabilisera världens finansmarknader, öka medborgarnas inflytande över samhällsutvecklingen, skapa en rättvisare världsordning och bekämpa fattigdom - inte minst för Jessica Chandirus i Uganda och mer än 600 miljoner barn och ungdomar i samma situation. Jag yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Fru talman! När det gäller internationell solidaritet vill jag verkligen hålla med Tommy Waidelich. Det är barn som Jessica och andra som det här handlar om. Det handlar om individer som inte får den rätt till en värdig framtid och vardag som de borde ha. Men frågan är: Varför ska Jessica vänta ytterligare så många år på att man ska lägga ner krut på en transaktionsskatt som förmodligen inte skulle leda till någon förbättring för henne om den infördes och dessutom förmodligen aldrig kommer att kunna införas just därför att den inte är någon bra idé? Det är ju en fråga som jag tycker att man kan ställa sig. Sedan vill jag upprepa mina andra frågor. Hur tycker Tommy Waidelich och socialdemokraterna att man bör förhålla sig till frågan om överstatlighet när det gäller en sådan här transaktionsskatt, med tanke på hur extremt negativa ni är till att fatta gemensamma beslut om beskattning inom ramen för Europasamarbetet? Vad beror det på att ni inte kan ange någon hållning i frågan? Tycker ni att det verkar att vara en bra eller en dålig idé att ha en transaktionsskatt? Såvitt jag förstår av betänkandet och av vad jag har hört tidigare har Pagrotsky och hans arbetsgrupp redan fått i uppdrag att lägga fram en globaliseringsstrategi. Det enda ni vill är att ni vill ge specifikt den gruppen i uppdrag att se över detta med transaktionsskatt. Men borde ni inte skicka med något förhållningssätt, om ni tycker att det verkar att vara en bra idé? Trots allt kan de flesta andra människor som jobbar med dessa frågor dra någon slutsats av det gedigna material som finns hos finansutskottet. Jag tycker att det vore bra om Tommy Waidelich kunde redovisa någon slutsats av dessa analyser.
Fru talman! Vi tycker att Tobinskatten är en idé som är värd att pröva tillsammans med många andra viktiga åtgärder för att komma till rätta med de globala utmaningarna. Precis som Karin Pilsäter är inne på låser inte Tobinskatten all annan diskussion. Vi har gjort precis tvärtom. Vi har tagit ett bredare grepp. Vi har sagt att den arbetsgrupp som regeringen har tillsatt har fått i uppdrag att formulera en politik och också att formulera en strategi för hur man ska kunna förverkliga denna politik, vilka frågor som Sverige ska prioritera i internationella organ för att påverka situationen för Jessica och alla andra som svälter runtom i världen, för att stärka demokratin mot det ökande inflytande som kapitalet har. Tobinskatten är bara en av flera åtgärder som ska diskuteras och värderas. Det är möjligt att denna arbetsgrupp kommer fram till att detta inte är den viktigaste frågan att prioritera. Jag tror att man också kommer att föra fram andra frågor som är betydligt lättare att få genomslag för. Därmed inte sagt att man bör släppa idén om en Tobinskatt.
Fru talman! Det vore bra om Tommy Waidelich kunde klargöra om utskottets majoritet har samma uppfattning som Pagrotsky, nämligen att det vore bra om en transaktionsskatt kunde genomföras men att det inte är så genomförbart, och därför bör man göra andra saker. Eller hyser Tommy Waidelich någon tveksamhet inför om det vore bra att ha en transaktionsskatt eller inte? Det är detta som frågan gäller. Ska man lägga ned krut på en fråga som man inte tror att det vore bra om den genomfördes? Jag tror inte att det vore bra. Vad tror Tommy Waidelich? Pagrotsky sade dessutom själv vid denna utfrågning: "Det viktigaste är att komma till rätta med jordbrukspolitiken och frihandelsfrågor. Motståndet från jordbruksintressena är nu försvagat." Sedan avslutar han med att säga: "Jag tror att vi där har en nyckel till framgång i fattigdomsbekämpningen. Precis som Klas Eklund och andra har varit inne på är både u-hjälp, Tobinskatt och annat rätt små saker jämfört med detta." Om man ska tro Pagrotsky själv har han ju redan strategin klar, nämligen att de andra frågorna bör läggas åt sidan. Vi bör i stället se till att kämpa för frihandel för de produkter som de fattigaste länderna kan sälja till oss. Då verkar det dumt att ge Pagrotsky i uppdrag att likafullt utreda en strategi för om, hur och när och i vilken ordning som man ska införa en transaktionsskatt, som även om den vore bra inte skulle vara så viktig. Min uppfattning är att den är dålig. Socialdemokraternas uppfattning har inte blivit redovisad.
Fru talman! Vi tar nu ett större grepp där det gäller att också värdera andra åtgärder än Tobinskatten. Jag tycker personligen att Tobinskatten är en sympatisk åtgärd. Om den gick att införa i dag skulle jag ställa mig bakom den, men vi vet ju att det politiska stödet saknas. Jag är också medveten om att det kan finnas negativa effekter av Tobinskatten, men dessa måste ju vägas mot de positiva effekterna i form av ökat politiskt handlingsutrymme och mer stabilitet i finanssystemet. Tobinskatten bör också vägas mot andra alternativ. Vad jag är lite förvånad över är att Folkpartiet och även kristdemokraterna säger nej till att formulera en svensk globaliseringsstrategi. Bara för att Tobinskatten råkar nämnas i sammanhanget vill man inte formulera en sådan strategi. Jag önskar att både Folkpartiet och kristdemokraterna hade kunnat ställa sig bakom detta, inte minst med tanke på det engagemang som annars finns i dessa partier för internationella frågor.
Fru talman! Jag blir faktiskt lite upprörd över det sätt som Tommy Waidelich resonerar på med utgångspunkt från t.ex. Jessica Chandirus. Vi är ju här i dag för att diskutera vad som är en god, bra och vettig utveckling för världens fattiga. Det har riktats en lång rad olika invändningar mot Tobinskatten som går ut på att den snarare låser människor fast i fattigdom och försvårar utvecklingen. I utskottsbetänkandet och vid utfrågningen radas invändning efter invändning mot Tobinskatten upp just på den här grunden. På vilket sätt skulle livet för Jessica Chandirus och andra människor i fattiga länder bli bättre om man inför tull på kapitalrörelser och investeringar i deras länder? På vilket blir det bättre om räntorna blir högre? På vilket sätt - vilket anhängaren Kenneth Hermele erkänner i utfrågningen - skulle högre räntor innebära en bättre situation för de delar av världen som behöver kapital och investeringar, men som inte har råd att betala så mycket som den rika världen? Det är ju detta som är den grundläggande moraliska frågan. Västvärlden har så många gånger utifrån de bästa syften försökt att tvinga på fattiga länder utvecklingsmodeller. Men vi kan se att många länder fortfarande är fattiga och vi kan se vilka länder som har kunnat resa sig upp ur fattigdom. Det är de länder som har bejakat fri handel, öppen marknadsekonomi och fria kapitalrörelser. Någonting måste man väl kunna dra lärdom av det här och inte bara driva frågan om Tobinskatten för att det är en intressant symbolfråga, som Waidelich har hävdat. Regeringen ska självfallet utarbeta sin globaliseringsstrategi. Vi har en strategi som går ut på att stärka internationella finansiella institutioner, öppna upp för fri handel och driva utvecklingen vidare. Den politiken står vi för.
Fru talman! Tobin själv säger att detta inte skulle drabba u-länderna negativt - det är han som står bakom det här förslaget. Jag hyser ganska stor tilltro till Tobin. Han är ändå Nobelpristagare i ekonomi och en ansedd nationalekonom. Dessutom är han liksom jag och många andra frihandelsvän. Jag tycker inte att det i dag finns skäl att döma ut Tobinskatten för att den skulle vara negativ för uländerna. Den kan möjligtvis leda till högre räntor. Det måste utvärderas och vägas mot andra effekter, t.ex. den att politiken får utökat handlingsutrymme. Det är också det mål som många av dem som driver Tobinskatten ser. Sedan får man då använda politiken i ett gott syfte. Sedan kan man diskutera den andra vägen som Den vägen har vi prövat, och den har lett till ökade globala orättvisor och till minskad makt för politiken. Jag kan förstå att Gunnar Hökmark förordar den linjen för det är också en ideologisk markering där våra partier skiljer sig åt. Man kan också diskutera det här med räntor hit och dit. Men räntorna var de facto dubbelt så höga här i Sverige under den borgerliga tiden, och det är kanske ett uttryck för att de i första hand inte påverkas av tillgången till kapital. En annan orsak var också att det fanns många skuldsatta länder som behövde låna pengar för att klara sina stora underskott. Men det där är en ekonomisk diskussion som man fortsätta att föra i all oändlighet.
Fru talman! Jag ska inte gå närmare in på detta att den borgerliga regeringen tydligen höjde världens ränteläge. Ibland tar ni socialdemokrater i lite väl mycket för att det över huvud taget ska vara seriöst. Den fråga som vi diskuterar här i dag är viktig. Det handlar om vilken strategi Sverige som land ska ha. Ska vi driva frihandelsfrågor med kraft? Ska vi driva den avreglering som faktiskt har gett ökad välfärd? Eller ska vi driva frågan om en politisk makt över ekonomin som i andra delar av världen leder till fattigdom? Det kan ju inte vara obekant för Tommy Waidelich att i de länder som har politiskt styrd ekonomi, som har politiskt reglerad handel finns det visserligen mycket politisk makt, men det finns väldigt liten frihet och låg välfärd för människorna. Det är där den stora fattigdomen finns. De skillnader vi har fått bland världens människor i dag beror på att vi i vissa delar av världen har en omfattande fri handel. Där har man bejakat marknadsekonomin. I andra länder har man bejakat den politiskt styrda ekonomin. Jag kan inte begripa varför Tommy Waidelich och socialdemokraterna på fullt allvar gör själva den politiska makten till ett självändamål, när man vet att det i den fråga vi nu resonerar om leder till högre räntor, svårare utvecklingsvillkor och större fattigdom. Det är möjligt att Tommy Waidelich och andra politiker får mer makt om man får styra de internationella kapitalflödena. Men om det leder till minskande välfärd för andra människor, är det värt det priset? Vi hade för några år sedan en kreditreglering och valutareglering i Sverige. Det gav politiker stor makt. Men var det bättre för den svenska ekonomin? Var det bättre för människorna? Är det i så fall regleringsvägen ni ska gå tillbaka? Det är det som detta handlar om. Regeringen kan utveckla sin globaliseringsstrategi. Vi gör det alla, vi ska delta i den diskussionen. Men väljer ni en politik som gör att vi försummar de viktiga reformerna drabbar det just de människor som Tommy Waidelich inledningsvis talade om.
Fru talman! Jag står för att politiker ska få mer makt i den meningen att demokratins makt ska stärkas. I dag har ju demokratin tryckts tillbaka på grund av att den finansiella marknaden har fått för stor makt. Det har tryckt tillbaka politiker i enskilda länder, demokratiskt valda företrädare för medborgarna i de här länderna. Jag är för att politiker och demokratin får en ökad makt i det globala sammanhanget. Jag tror också att det kommer att leda till minskade orättvisor, förutsatt att det blir rätt politiker som väljs. Det handlar också mycket om politik. Men den väg som Hökmark förespråkar, avregleringar och annat, har vi prövat. Det är den politik som har fått dominera världen när de globala orättvisorna har ökat. T.o.m. Karin Pilsäter sade förut att det behövs regleringar. Jag känner mig ändå trygg i den förvissningen att det finns ett starkt stöd här i riksdagen för en politik som ger nya regleringar, som också kan se till att öka demokratins inflytande över samhällsutvecklingen.
Fru talman! Det farliga med ett inlägg som det Tommy Waidelich precis gjorde är att han inte skiljer på mål och medel. Det blir ett känslomässigt inlägg från verkligheten, där vi alla reagerar lika starkt som Tommy när vi möter fattigdomen och svälten. Vi vet ju om detta. Vi möter det hemmavid och även utomlands. Men frågan är om det medel som debatteras här kan bidra till att uppnå målet. Det som är lite generande för utskottet är att efter den sakliga argumenteringen, bl.a. på den offentliga utfrågningen, där man har visat på potentiella problem och kontraproduktiva följder, att det inte alls kommer att leda till ökat välstånd utan det kan i stället bli motsatsen, står Tommy Waidelich här och säger att Tobinskatten är värd att pröva. Ska det vara en typ av provperiod på tre år världsvitt, globalt, eller vad är det fråga om? Naturligtvis inte, men Tommy Waidelich uttalar sig på ett så slarvigt sätt. Bemöt argumenten i stället! Utskottsbetänkandet har inte gjort det. Tänker ni någonsin göra det? Nu är det Pagrotsky som ska stå med frågan: "Tobin or not Tobin?" Jag tycker inte att det skänker ett ökat förtroende för utskottet när vi inte behandlar själva sakfrågan. Tommy Waidelichs inlägg var egentligen mer känslomässigt betonat.
Fru talman! Jag tycker att det är precis det Per Landgren gör, fastnar i medel. Per Landgren tar just upp diskussionen om Tobinskattens vara eller inte vara, medan jag pratar om målet: att bekämpa världsfattigdom, att stärka demokratins makt i den nya globala finansiella miljön. Det är det viktiga målet. För att nå dit bör olika instrument prövas, olika medel. Tobinskatten är ett av dem. Vi socialdemokrater begär också, med stöd av fler partier, att regeringen ska formulera en svensk globaliseringsstrategi som just syftar till att få fram de mest effektiva medlen för att nå målet mindre världsfattigdom och anta utmaningen för ökad demokrati på bekostnad av de finansiella systemens instabilitet och påverkan på enskilda länder.
Fru talman! Vad utskottsmajoriteten står för, ja. Men det som inte är tydligt är ju hur ni hanterar alla invändningar mot att det här medlet inte är effektivt. Waidelich säger att jag fastnar i medlet. Nu är det ändå så att själva ärendet handlar om Tobinskatten. Det handlar om medlet. Man får inte blanda bort korten. Är detta ett verkande medel för målet som vi alla delar eller inte? Waidelich tycker uppenbarligen att det är värt att pröva i världsvid skala. Han sade: Det är värt att pröva. Men det kan ju bli helt kontraproduktivt. Som Tommy Waidelich sade tidigare ska Pagrotsky värdera och prioritera. Men mycket till värdering och prioritering finns inte här. Då skjuter ni hela frågan framför er. Det verkar vara en sådan het potatis, som jag sade tidigare, som ni gärna bollar över till regeringen. En globaliseringsstrategi har inte vi någonting emot. Men om den ska dikteras med den här typen av remisser och rädsla för att ta ställning är det klart att vi avstår från att blanda oss i.
Fru talman! Vi har inte villkorat arbetet i regeringens globaliseringsgrupp i den meningen att vi säger att man måste göra si och man måste göra så. Vi tycker att regeringen ska få möjlighet att pröva Tobinskatten och andra instrument för att formulera en svensk globaliseringsstrategi som blir effektiv. Jag är lite förvånad över att kristdemokraterna säger nej till det här bara för att Tobinskatten råkar finnas med i sammanhanget. Det är som om Tobinskatten är som ett rött skynke. Jag blir särskilt förvånad eftersom jag vet att många kristna organisationer har engagerat sig i de här frågorna, världsfattigdom och svält. Det finns en lång tradition på det här området inom den kristna rörelsen. Det finns också ett samarbete mellan många kristna organisationer och den s.k. ATTAC-rörelsen. Jag skulle hoppas att Per Landgren inser att det här är till stöd för de kristna värderingar och de kristna traditioner som han själv borde stå för.

Fru talman! Redan 1936 skrev John Maynard Keynes om svårigheterna att kombinera frihandel med ohämmade kapitalrörelser. Spekulationen är inte farlig, skrev han i sin stora bok 1936, om den bara är som "bubblor på en stadig ström av företagande". Men om den ökar så att ekonomin blir som ett kasino, som den hade gjort i slutet av 20-talet, kan det få förödande följder. Efter kriget bedrevs den ekonomiska politiken efter de principer som Keynes ville ha. Sysselsättningen var hög, de spekulativa penningrörelserna var låga. Men på 70-talet blev Keynes varningar åter aktuella. På en föreläsning 1972 lanserade James Men det var andra idéer som slog igenom på 70 talet. Det var politikerna som skulle disciplineras, sade ekonomerna, inte spekulanterna. Som historiematerialist kan jag naturligtvis inte påstå att de här idéerna kom från himlen. Det fanns strukturella skäl till ideologiskiftet. I en del länder hade det bedrivits en ansvarslös politik. Sammanbrottet i Östeuropa bidrog också till att idén om den perfekta ohämmade kapitalismen växte sig stark. Varför kom då Tobinskatten tillbaka på 90-talet? Återigen bekräftades att inga torn växer upp i himlen. Historien var inte slut. Den ohämmade kapitalistiska marknaden kunde inte lösa problemen på det sätt som vi kunde höra anföranden om också i denna kammare i 90-talets början. Erfarenheterna från krisen 1997 var viktiga. Det faktum att länder som Kina och Indien, med ganska omfattande statliga kontroller över kapitalrörelserna, klarade sig bättre än länder som Indonesien och Sydkorea, som var mer öppna för kapitalet, var viktigt för att opinionen åter började svänga. Varför har jag då gjort denna historiska genomgång? Det är för att jag hoppas att denna kammare och svenska folket inte alltför mycket ska låta sig imponeras av dessa härskaror av förment opolitiska experter som nu i alla tonarter trumpetar ut Tobinskattens fördärvlighet. Ett medel som söker ett mål, kallas Tobinskatten i en liten bok utgiven av Timbro och skriven av Klas Eklund. Jag skulle vilja påstå att det snarare är tvärtom: det är mål som söker sina medel. För oss som vill ha Tobinskatten är målen tydliga: det handlar om att öka den demokratiska makten på den ekonomiska maktens bekostnad och att minska skillnaderna mellan fattiga och rika. Självklart ska invändningarna tas på allvar, Gunnar Hökmark. Det finns kritiker som säger att det inte finns några bevis för att de finansiella marknaderna blir stabilare om kostnaderna för valutahandeln höjs och mängden transaktioner minskar genom t.ex. en Tobinskatt. En del menar t.o.m. att effekten blir den motsatta. De säger att om det blir svårare för köpare och säljare av valuta att finna varandra och göra affärer ökar svängningarna i prissättningen. Exempel brukar tas från 70 och 80-talet. Jag är ganska säker att dessa kritiker har fel. Höga kostnader för valutahandeln var knappast en viktig orsak till valutasvängningarna på 70 och 80-talet. I stället var grundorsakerna strukturella obalanser, som hängde samman med bl.a. Vietnamkriget och oljeprishöjningarna. Det handlade också om en svår omställning från ett system med fasta till ett system med rörliga växelkurser. I och med att ny informationsteknik gjorde valutahandeln billigare och i och med att nästan alla stater minskat sina underskott och sin inflation borde svängningarna i valutorna ha gått ned kraftigt på 90-talet om kritikerna haft rätt. Att valutorna har fortsatt att svänga kraftigt talar för att där finns ett tydligt samband med själva omfattningen av den spekulativa handeln. En skatt kommer inte att kunna förhindra akuta valutakriser. Sambandet mellan skatten och stabiliteten är långsiktighet. Med en förskjutning från mer kortsiktiga till mer långsiktigt inriktade affärer i en någorlunda normal situation minskar kraven på att mycket snabbt ställa om ekonomin till nya villkor. Det finns också en kritik mot tron att Tobinskatten skulle ge mycket pengar. Det är ingen tvekan om att det finns stora tekniska och politiska problem och att intäkterna på många håll har överdrivits. Men visst går det om den politiska viljan finns. Den svåraste frågan är just om förslaget är politiskt genomförbart. Jag lutar nog åt samma håll som Tobin själv, som sagt att världens tio största valutor bör vara med om skatten ska fungera. Enligt ett frågesvar till Jonas Sjöstedt i EU-parlamentet krävs fördragsändringar för att skatten ska kunna införas i EMU. Och att just nu få med USA under president Bush verkar något svårt. Det kommer att vara en lång och svår kamp för att införa Tobinskatten, men jag är ganska optimistisk. Kanadas federala parlament har ställt sig bakom skatten. I brittiska underhuset har en motion lämnats in av 131 ledamöter från olika partier. I många andra länder växer intresset och engagemanget. Som framgår av Siv Holmas och mitt särskilda yttrande hade vi gärna sett att regeringen redan nu drev frågan internationellt. Men vi har inte reserverat oss utan nöjt oss med att en globaliseringsstrategi ska arbetas fram där frågan om Tobinskatten ska prioriteras. Jag ska inte förneka att vårt ställningstagande underlättats av att det just är Leif Pagrotsky som ska leda det här arbetet. Frågan lämpar sig knappast heller, anser vi, för demonstrationspolitik. Jag är, som sagt var, optimistisk. Oavsett om vi får just den konstruktion som Tobin föreslagit är jag ganska säker på att den folkliga opinionen för mer demokratisk makt över de globala pengarna kommer att växa. Det finns en rad andra förslag, som exempelvis att låta internationellt överenskomna kapitaltäckningskrav ändras i takt med konjunkturer och valutasvängningarnas styrka. Om den internationella arbetarrörelsen går i allians med ATTAC och med andra progressiva folkrörelser kan det skapas en mäktig kraft. Högern har nämligen tappat initiativet. Trenden har vänt. Världsmedborgarna är på offensiven.
Fru talman! Jag ska begränsa mig till en eller några frågor. Johan Lönnroth sade att det politiska motivet var att öka den demokratiska makten på bekostnad av den ekonomiska. Då vill jag fråga om det speglar Vänsterpartiets syn att nya skattebaser per definition ökar den demokratiska makten, om det är ett recept för att öka någon typ av demokratiskt deltagande eller demokratin i sig. Lönnroth refererade till Tobin vid flera tillfällen. I fråga om Tobins led med färre valutor, hur bemöter nationalekonomen och politikern Lönnroth detta argument att det är klart att valutaflödena, även de spekulativa, skulle minska med färre valutor och med stora stabila valutor? Skulle inte då ATTAC och Vänsterpartiet och kanske den mot EMU kritiska delen av socialdemokratin kunna förenas i en kamp för euron just för att förhindra volatiliteten?